Fru talman! I sitt senaste inlägg inledde statsrådet med att säga att vi nog egentligen är överens. Jag har ingenting emot att vara överens med statsrådet, om det betyder att vi är överens om bra saker. Problemet är att det som statsrådet anser att vi är överens om är en sak som jag inte begriper att vi är överens om, och som de som har arbetat med detta - jag åberopar återigen den skrivelse som jag tidigare citerade - inte heller förstår. Det är möjligt att jag, som före detta ansvarigt statsråd för de här frågorna och som den som lade fram FINSAM-propositionen, inte har förstått det. Det är också möjligt att de åtta direktörerna inte heller har förstått det. Låt mig ändå ha som hypotes att de kanske har förstått. På den konkreta frågan om FINSAM-försöken är svaret att det finns en positiv utvärdering. Statsrådet har lagt detta åt sidan, i den enkla meningen att det inte skall vara något sådant system i resten av landet. I det utskottsbetänkande som gavs trycklov i fredags säger statsrådets partivänner i utskottet att man skall vänta med detta tills man är klar med de s.k. SOCSAM-försöken. När man slår upp det i en annan handling upptäcker man att det är våren 2001. Då kan jag fortfarande inte förstå att en allmän oro över att det kanske inte blir 10 % besparing i hela landet skulle hindra statsrådet från att lägga förslaget. Som jag sade i mitt tidigare inlägg, kanske det inte blir 2 miljarder i hela landet. Jag tror att det blir det, men det kan också bli bara 1 1⁄2 eller 1 miljard, plus minskat mänskligt lidande.

Fru talman! Med det förslag som regeringen har lagt om en utökad samverkan, att inte enbart lägga ett förslag som handlar om FINSAM-modellen utan utöka samverkansmöjligheterna till att omfatta alla de myndigheter som har ansvaret, får vi ju ett helt annat underlag och helt andra möjligheter när det gäller att bli effektiva. Bo Könberg efterlyser ju att vi skall bli effektiva med våra gemensamma resurser. Jag tror nämligen att det finns olika möjligheter att nå långt i samverkan. Det har varit min arbetshypotes hela tiden att vi inte skall lägga ut en enda modell över hela landet, utan vi skall låta människor lokalt vara med och utveckla sina modeller. Det skall naturligtvis ske med fastlagda förutsättningar, och det skall finnas en gemensam ram. Man skall ta ett eget ansvar för sin andel i finansieringen av de åtgärder som man vill vidta. Detta skall vi nu arbeta med samtidigt som SOCSAM-försöken pågår. De skall vara avslutade år 2000, och då gör vi en gemensam värdering av det som har hänt under 90-talet när det gäller försök med samverkan. Då kan vi komma igen om vi anser att det är nödvändigt. Jag tror att den modell som ligger i propositionen, med gemensam ram och med ett ansvarstagande för de andelar som man går in med i försöken, är en mycket god och framkomlig väg. Jag tror alltså inte på att det finns en saliggörande modell för hela landet, Bo Könberg. Jag tycker att man kan läsa ut det av Det är också den erfarenhet som jag har vunnit, som jag tidigare har nämnt, vid de studiebesök jag har gjort ute i landet där jag har tittat på en rad olika projekt. Jag tror att den lokala kraften är unik och att det lokala initiativet är unikt, och det kan åstadkomma många förändringar. Det vill jag ge ett friare spelrum och bättre möjligheter. Det är därför som regeringens proposition nu ligger på riksdagens bord. Jag hoppas att den kommer att få ett stort stöd av riksdagen. Det skickar en viktig signal till myndigheter och till medborgarna i Sverige.

Fru talman! Propositionen Privata vårdgivare kan, om man är välvillig, ses som ett steg framåt. I propositionen talar regeringen väl om privatvårdens betydelse och lättar på remisstvånget så att remiss inte får krävas inom specialiteterna barnsjukvård, gynekologi och psykiatri. Regeringen öppnar en liten möjlighet för de privata läkare som fyllt 65 år att få erhålla ersättning från försäkringskassan och att få vikariera. Men det är ett blygsamt steg. I stort är remisstvånget kvar liksom åldersgränsen. Den private vårdgivaren är fortfarande helt utlämnad till landstingens godtycke. I verkligheten medför förslaget inte att man följer privatvårdens utveckling utan dess avveckling. Remisstvång, vårdavtal och förbud mot ersättningsetableringar innebär att privatvården inte kan verka på samma villkor som den offentliga vården. På sikt innebär det en avveckling. Redan nu, sett över en längre tid, har ju utvecklingen för privat läkarvård varit starkt negativ. Mellan 1950 och 1990-talen har kvoten mellan offentliganställda läkare och privatpraktiserande läkare ökat med en faktor på mellan fyra och fem. Utbyggnaden har alltså ensidigt gällt offentlig vård. Patienternas val har därmed satts nästan helt ur spel. Vi delar inte Socialdemokraternas uppfattning om fördelarna med ett integrerat hälso och sjukvårdssystem med landstingen som både producenter och finansiärer. Välbehövlig konkurrens för att pressa kostnader och effektivisera uteblir. Man värnar den egna verksamheten och hindrar andra tänkbara aktörer i vården. Vi moderater anser att landstingen, så länge de finns kvar, skall ha en enda central uppgift, nämligen att garantera medborgarna vård och omsorg samt att se till att det finns ett brett utbud av olika vårdgivare. Fru talman! Jag skall ta upp huvudinnehållet i våra reservationer. För oss är det självklart att en utbyggd privat vårdsektor behövs för att ge patienten valfrihet i vården. Det stärker patientens ställning, något som alla talar väl om i dag men som uppenbarligen för många inskränker sig till just tal. En utbyggd privat sektor är också kostnadspressande och ger personalen en arbetsmarknad. Det är då ett måste att yngre läkare och sjukgymnaster kan beredas en framtid inom privatvården. Åtgärder som snarast måste vidtas om den privata sektorn inte helt skall utarmas är fri etablering, att landstingen inte skall få avgöra vem som skall få etablera sig som vårdgivare, inget remisstvång och upphävande av 65-årsregeln för såväl läkare som sjukgymnaster samt rätt till ersättningsetablering. Fru talman! Vi delar inte uppfattningen att vårdavtal utgör den naturliga verksamhetsformen för privatvården. Den enskilde vårdgivaren tar en stor risk. Han måste ha stabila och långsiktiga regler, vilket inte vårdavtalen ger. Eftersom landstingen är den enda uppdragsgivaren, är den privata vårdgivaren helt i händerna på en konkurrent. Det är ett bisarrt förhållande. Landstingen använder vårdavtalen enbart för att gynna egna intressen.

65-årsregeln har bara 20 % träffat vårdavtal. 85 % av dessa vårdavtal är på ett år eller mindre. Samtidigt säger mer än 90 % av dem som inte fått vårdavtal att de önskat fortsätta med samma villkor som 1996. Av sjukgymnasterna fick bara 4 % vårdavtal, medan 80 % önskat fortsätta. Nu fortsätter 45 % av läkarna och 37 % av sjukgymnasterna ändå med enbart patientavgiften som intäkt. Men självklart går inte det i längden, bl.a. därför att patienterna själva tvingas stå för kostnaderna för röntgen och laboratorieundersökningar och därför att patienternas kostnader inte läggs till grund för frikort. I Socialdemokraternas Sverige är det alltså bara de rika som kan välja vård och få kontinuitet. Alla övriga som vill ha kvar sin privata vårdgivare tvingas av landstingen till vårdgivare som de inte har efterfrågat. De förlorar sin fasta läkarkontakt. Särskilt för äldre människor kan det vara ett svårt slag. Dessutom strider det mot tanken på en flexibel pensionsålder, och tanken att möjligheterna till en god vård enbart skulle bero på läkarens ålder är ju rent befängd. För den private vårdgivaren innebar också mottagningen en tillgång som säkrade en stor del av ålderdomens trygghet. Här fanns investerat kapital, arbete och goodwill. Nu faller detta då han inte har rätt att överlåta verksamheten. Han bestjäls helt enkelt på frukterna av sitt arbete av sin konkurrent med staten som medbrottsling. Det är inte underligt att delegationen kan konstatera att de äldre vårdgivarna är upprörda och bittra. Delegationen konstaterar att det som allra mest upprör är "avsaknaden av att kunna överlåta sin praktik och att därmed många års investeringar och utveckling av en verksamhet plötsligt kan betraktas som helt utan värde såväl materiellt som ur goodwillsynpunkt". Fru talman! Vi tar i våra reservationer upp flera andra punkter som måste åtgärdas om vi skall få svensk privatsjukvård på fötter och därmed få hela den svenska vården i bättre skick. Det rör en sund förhandlingsordning vid taxeförhandlingar, så att även oorganiserade representeras och att en skiljenämnd kan motverka landstingens totala dominans. Företagshälsovårdens roll, det reducerade ersättningtaket och arbetstiden längd, ersättning för avvecklingskostnader och rätten för vikariatsgivaren att välja vikarie är andra punkter. Jag skall inte gå in närmare på dessa, utan jag hänvisar till reservationerna. Fru talman! Jag började med att säga att detta är ett litet steg framåt, och det är det. Men det allra mesta i propositionen och i majoritetens hemställan i betänkandet är endast välvilliga ord om privatvårdens värde. Det är ordkaskader som inte ges något substantiellt innehåll. Det är som bonden som klippte fåret och som sade: Mycket väsen för litet ull. Om svensk privatvård skall kunna spela den roll som betydelsefullt komplement till den offentliga vården som även regeringen säger sig önska, då krävs det mycket mera ull. Fru talman! Vi står självklart bakom alla våra reservationer, men jag nöjer mig för tids vinnande med att yrka bifall till reservation 2.

Fru talman! Såväl regering som riksdag har redan tidigare framhållit vikten av att andelen privata vårdgivare ökar. Även i regeringens proposition om privata vårdgivare, som nu ligger till grund för det betänkande som vi i dag debatterar, framhålls detta. Tyvärr har det visat sig att man i verkligheten inte har levt upp till riksdagens intentioner. Antalet privata vårdgivare minskar snarare än ökar, vilket är ett mycket oroande tecken. Det är på grund av detta som jag har en reservation avseende det inledande avsnittet om alternativa driftsformer. Det är viktigt att riksdagen klart och tydligt anger sin viljeinriktning på denna punkt. Samverkansdelegationen har fått i uppdrag att analysera orsaker och hinder för den önskade utvecklingen. Nu måste det tas ett helhetsgrepp om situationen så att effektiva lösningar kan presenteras. Jag delar därför utskottets bedömning att Samverkansdelegationens arbete bör slutföras innan riksdagen definitivt tar ställning till konkreta förslag. Inte minst finns det anledning att oroa sig över återväxten av privata vårdgivare. De vårdavtal som hittills har träffats gäller nästan uteslutande vårdgivare som redan har en personlig etablering och som därför kan återgå till att vara verksamma enligt lag och taxa, om vårdavtalet skulle upphöra att gälla. Den kraftiga minskning som ägde rum vid årsskiftet på grund av pensionsavgångar har inte kompenserats av att sjukvårdshuvudmännen träffat vårdavtal med nya vårdgivare. Huvudsakligen tycks detta bero på sjukvårdshuvudmännens bristande intresse, men också på den osäkerhet som en presumtiv vårdgivare naturligtvis känner inför den brist på långsiktighet som två och treåriga - tidsbegränsade - vårdavtal medför. För att garantera en återväxt av privata vårdgivare måste sannolikt frågan om ersättningsetablering lösas i någon form, liksom kraven på långsiktighet måste tillgodoses. Men samtidigt måste hela tiden hänsyn tas till sjukvårdshuvudmännens samlade planeringsansvar. De här frågorna diskuteras just nu i Samverkansdelegationen. Också när det gäller remisstvånget ställer jag mig bakom utskottets förslag till skrivning. Anledningen är att jag helt enkelt anser att riksdagen i dag saknar ett allsidigt beslutsunderlag som motiverar att, utöver de begränsningar som föreslås av regeringen, ändra ett beslut som riksdagen fattat så sent som för två år sedan. Det finns all anledning att påminna om att det är riksdagen som begärt att regeringen skall ge en allsidig belysning av remisskravets effekter vad avser patienternas valfrihet och möjlighet till adekvat vård utan onödig väntan samt i vilken utsträckning remisskravet är en kostnadseffektiv metod för att vård skall ges på rätt vårdnivå. Det här uppdraget har regeringen lagt på Samverkansdelegationen, som därför naturligtvis bör få slutföra sitt uppdrag innan riksdagen på nytt behandlar frågan. Fru talman! När det gäller åldersgränsen för privata vårdgivare och de förändringar som nu föreslås i lagen om ersättning till sjukgymnastik och lagen om läkarvårdsersättning tycks de problem som hittills noterats mera vara en fråga om hur sjukvårdshuvudmännen tillämpar gällande regelsystem än om att göra ytterligare förändringar i lagstiftningen. Tillämpningen finns det all anledning att noga följa. Enligt min mening har sjukvårdshuvudmännen hittills varit alldeles för restriktiva när det gäller att träffa vårdavtal. De avtal som har träffats har nästan uteslutande varit på ett år eller t.o.m. kortare tid. Vårdavtalen har alltså i stor utsträckning träffats för att vårdgivarna skall kunna avsluta pågående behandling av gamla patienter. Detta agerande ligger enligt min mening inte i linje med de uttalanden som regering och riksdag gjorde i samband med att gällande regelsystem beslutades. Bl.a. förutsattes att sjukvårdshuvudmännen skulle pröva möjligheten för privata vårdgivare att vara verksamma med offentlig finansiering i ytterligare två år. Jag vill också, fru talman, i detta sammanhang peka på en annan näraliggande fråga som jag inte anser har blivit tillräckligt belyst. Det gäller de äldre vårdgivare som fortsätter att vara verksamma med enbart patientavgifter som inkomstkälla. I det här sammanhanget har patientperspektivet fullständigt glömts bort. I nästan samtliga landsting gäller nämligen att de patienter som besöker läkare som står utanför det offentliga finansieringssystemet också får betala hela kostnaden för eventuella röntgen och laboratorieundersökningar. Dessutom utgör de patientavgifter som erlagts till dessa läkare inte underlag för den summa som patienten själv skall betala innan frikort utfärdas. Det är alltså inte läkaren som i första hand drabbas av sjukvårdshuvudmannens beslut att inte bevilja fortsatt verksamhet, utan det är patienternas valfrihet som i högsta grad begränsas därför att patienterna helt enkelt inte har råd att stå för alla kostnader. Jag har redan tidigare markerat att frågan om ersättningsetablering för att garantera återväxten och möjligheten att överlåta sin etablering måste få en lösning. Att däremot, som föreslås i ett antal motioner, återinföra den fria etableringsrätten tror jag inte är en framkomlig väg. Det skulle omöjliggöra det planeringsansvar som i lag åvilar sjukvårdshuvudmännen. Jag kan också påminna om att fri etableringsrätt inte förekommer i England, Danmark, Finland, Tyskland eller Holland. I Kanada, där den har funnits ett tag, införs för närvarande successivt begränsningar i de olika provinserna. Med hänvisning till vad jag nu anfört finns det behov av att vidta åtgärder för att främja den viktiga utvecklingen av alternativa vårdformer. Jag delar emellertid utskottets bedömning att vi bör avvakta Samverkansdelegationens arbete, så att riksdagen kan få ett allsidigt beslutsunderlag. Riksdagen har faktiskt i vissa delar beställt ett sådant av regeringen. Fru talman! Med anledning av det jag nu har sagt yrkar jag bifall till reservation 1.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
Fru talman! Under förra mandatperioden inleddes och genomfördes ett stort reformarbete inom den svenska hälso och sjukvården. Vi liberaler var pådrivande i det arbetet. Två exempel med anknytning till dagens betänkande är husläkarreformen och den fria etableringsrätten för privata specialister och sjukgymnaster. Dessa två reformer, som innebar större valfrihet både för patienter och för anställda inom vården, har den socialdemokratiska regeringen nu avskaffat. Under samma period gjordes också en del intressanta försök i en del borgerligt styrda landsting. Även andra yrkeskategorier än läkare och sjukgymnaster skulle nämligen ges möjlighet till mera självständigt arbete, exempelvis fristående barnmorskemottagningar. Nyligen publicerade Landstingsförbundet en jämförelse mellan privat och offentlig vård, Kostnadsjämförelser mellan privata och offentliga läkarmottagningar, som visar på det kostnadspressande elementet i den privata vården i förhållande till den offentliga. Landstingsförbundets slutsats är: "Privata mottagningar har kunnat utveckla arbetsformer där man effektivare tillvaratar tillgängliga resurser än man gör vid sjukhusmottagningar inom motsvarande specialiteter." Det är alltså positiva resultat som visas. Fru talman! Delegationen för samverkan mellan offentlig och privat hälso och sjukvård har bedömt att antalet specialistläkare för år 1997 skulle minska med 277 personer, 14 %, jämfört med hösten 1996 och att antalet specialistläkare enligt den nationella taxan vid ingången av 1997 skulle vara färre än det var 1993. I huvudsak beror detta på regeringens rigida regel om att läkare måste sluta med sin verksamhet vid 65 års ålder, om de inte lyckas få ett avtal med landstinget. Utredningen visar också att antalet sjukgymnaster minskade från år 1994 till år 1996. Mot bakgrund av det minskade antalet privata specialister och allmänläkare skriver regeringen i propositionen att man i likhet med utredningen vill se att det tecknas fler vårdavtal mellan privata vårdgivare och landstingen. Det är svårt att förstå regeringens tankekedja. Först avskaffade socialministern den fria etableringsrätten. Sedan upphävdes lagen om husläkare. Därpå infördes 65-årsregeln. Det här är beslut som sammantaget minskar antalet privata vårdgivare. Sedan upptäcker regeringen att antalet verkligen minskar. Man påstår sig vara orolig över detta och önskar att fler vårdavtal tecknas. Det är lätt att öka antalet privata vårdgivare igen. Ett råd till utskottsmajoriteten och till regeringen: Fru talman! Folkpartiet liberalerna har i sin hälsooch sjukvårdsmotion föreslagit en utredning av företagshälsovårdens ställning, inriktning och framtida finansiering. Vi anser också att det i utredningen bör tas upp i vilken utsträckning företagshälsovården kan anslutas till försäkringskassa eller få vårdavtal med landstingen. Inom regeringskansliet bereds för närvarande hur man skall stärka företagshälsovården. Vi tycker att det enda rimliga är att följa vårt förslag för att få en samlad och långsiktig lösning vad gäller företagshälsovården. Många olika regler gäller i dag i landstingen vad avser remisser till specialistläkare. Det är i högsta grad förvirrande för patienterna. Ibland förekommer remisstvång som inte är politiskt beslutade. I propositionen föreslås nu att krav på remiss inte längre får ställas till specialist i gynekologi, psykiatri och barnmedicin. Folkpartiet anser att det inte skall finnas något generellt remisstvång i vården. De flesta problem kan lösas genom ett förtroendefullt samarbete mellan patienten och dess husläkare eller genom att patienten själv, som ju också ofta är ganska klar över om det är en kirurg eller en öronläkare man behöver söka, klarar av att vända sig till rätt specialist. I betänkandet anser utskottsmajoriteten att det är landstingen som bäst kan avgöra en läkares eller sjukgymnasts kompetens att upprätthålla ett vikariat. Vi anser att det är helt orimligt. Det är naturligtvis vikariatsgivaren som bäst kan avgöra vikariens kompetens och lämplighet. Det är dock vikariatsgivaren som har kunskap om de egna patienterna och vet vem som bäst lämpar sig att upprätthålla vikariatet. Fru talman! Sammanfattningsvis kan man konstatera att regeringens förslag och slutsatser är mycket svåra att förstå. Sällan eller aldrig har man sett en så välvillig inställning till privata vårdgivare från socialdemokratiskt håll. Regeringen anför att den privata specialistvården och privata sjukgymnaster är ett betydande komplement till den offentligt administrerade vården och att privatvården skall vidmakthållas och utvecklas. Det är även vår uppfattning. Vi har också inställningen att olika driftsformer inom hälso och sjukvården har positiva effekter på personalen och att privat vård i vissa fall kan vara mer kostnadseffektiv. Regeringen vidhåller dock, trots den positiva inställning man säger sig ha, att det är landstingen som skall bestämma vilka läkare och sjukgymnaster som skall få etablera sig, om de skall få arbeta kvar efter 65 års ålder och t.ex. vilken vikarie de får sätta in. Dessa förslag innebär att landstingen får total kontroll inte bara över den privata vårdens utveckling utan även möjlighet att stegvis helt avveckla den vård som ges av privata läkare och sjukgymnaster. Detta kan vi aldrig acceptera. Fru talman! Vi står naturligtvis bakom samtliga de reservationer som vi har skrivit under i detta betänkande, men jag yrkar nu bifall endast till reservation nr 2 under mom. 1.

Fru talman! Propositionen om privata vårdgivare har väckt häftiga reaktioner, framför allt hos landstingsledningarna i våra tre storstadsområden. Skälet är naturligt. Sjukvården har överlag haft väldigt tuffa sparbeting och tvingats till hårda nedskärningar i verksamheten. Att i detta läge föreslå att en sektor av verksamheten, den privata delen, skall skyddas och undantas från sparkrav ter sig stötande. Att man reagerat särskilt hårt i Stockholm, Göteborg och Malmö beror naturligtvis på att det är där som vi har den stora etableringen av privat sjukvård. Att ha två parallella sjukvårdssystem inom ett sjukvårdsområde är naturligtvis i sig självt kostnadsdrivande, eftersom kostnadskontrollen försvåras. Om dessutom den ena delen har fri dragningsrätt på landstingspengarna, garanterad av en nationell taxa, ökar risken för att kostnaderna drar i väg och skapar stora hål i budgeten. Innan regeringsskiftet passade den borgerliga regeringen på att höja ersättningen kraftigt till den privata vårdsektorn, vilket ledde till att de privata läkarna fick en ersättningsökning mellan åren 1993 och 1995 på ca 25-35 % och sjukgymnasterna sannolikt en något högre ersättningsökning. Detta är en av de viktigaste anledningarna till att vi dras med stora sjukvårdsproblem i våra storstäder. En annan bieffekt är att allmänläkarutbildningen minskat kraftigt, eftersom det blivit svårt att bedöma vilken sektor som skall svara för sjukvårdsproduktionen i framtiden. Det finns således inga tunga skäl till att just den privata sektorn skall favoriseras, allra helst som man i propositionen skriver: "Privat vård kan också i vissa fall vara mer kostnadseffektiv än den vård som bedrivs i landstingets egen regi." Om man som i vårt förslag fryser taxorna, får man ju en bra möjlighet att bevisa att man är så effektiv och tvingas att på samma sätt som den offentliga vården medverka i saneringen. Nu har ändå regeringen beslutat att tillstyrka en ersättningsökning om 6 % till privatläkarna och 4 % till sjukgymnasterna. Detta har gjorts sedan propositionen lades fram och sedan vi har skrivit våra motioner. Om man nu hade velat ha ett råd från riksdagen, och det intrycket får den som läser propositionen, hade det varit klädsamt om man hade avvaktat denna debatt. Nu kan motionärerna känna sig överkörda, och vårt yrkande om frysta taxor är överspelat. För att markera var vi står i denna fråga vill jag ändå yrka bifall till reservation nr 3. Jag vill också passa på att säga något om det s.k. remisstvånget - det är ju egentligen tveksamt om det existerar. Remisser förekommer, ja visst, men tvånget kan se väldigt olika ut från landsting till landsting, och i de flesta fall är det inte politiker som kräver remisser utan den s.k. professionen. I vilket fall som helst kan jag konstatera att vi fått igenom kravet i vår partimotion att barnsjukvården, gynekologin och psykiatrin skall undantas från remissförfarande. Detta är naturligtvis bra och mycket tillfredsställande, en sak som jag har kämpat för i många år. Men jag har också en fundering. Denna lagstiftning gäller bara privata vårdgivare. Landstingen får i dessa fall i princip vara sina egna lagstiftare. Detta kan, om ekonomin är urusel, leda till att enskilda landsting tvingas införa remisstvång i den egna verksamheten, låt oss säga inom barnsjukvård och psykiatri. Då uppkommer återigen den orättvisa situationen att landstinget tvingas hålla en sämre servicenivå medan den privata sektorn går fri från besparingar. Logiskt sett borde den här typen av beslut gälla både offentlig och privat vård. Fru talman! Propositionen och betänkandet innehåller en hel del ideologiskt snömos om den privata vårdens förträfflighet. Jag kan bara beklaga att regeringen tvingats till denna högersväng, men det är kanske priset för samarbetet med Centern. Eftersom lovsångerna till privatiseringen saknar substans och mer tycks handla om tro än vetande, nöjer jag mig dock med att yrka bifall till vår reservation.
Fru talman! Jag är litet oklar över logiken i Stig Sandströms resonemang. Sett över de senaste 30 åren har andelen privatläkare minskat drastiskt i förhållande till andelen offentliga läkare. Det har skett en förändring med faktor fyra eller fem de senaste 30 åren. Vi har få privata läkare i Sverige, som kan utöva konkurrens och därmed ett kostnadstryck mot landstingen. Det finns skäl att tro att vården är dyr enbart därför. Landstingen har planeringsansvaret. Om kostnaderna skenar i väg därför att man har låtit privatläkarnas verksamhet öka - vilket inte är fallet - måste planeringsansvaret innebära att landstingen drar ned på sin egen verksamhet, om de vill ha konkurrenseffekten. Det blir en nödvändighet. Annars får vi, som Stig Sandström säger, två stora, parallella system. Det är ingen betjänt av. Att väga in det ingår i landstingens planeringsansvar. Jag kan inte tro att Stig Sandström menar att alla som går till privatläkare i dag egentligen inte skulle behöva gå till läkare. Det är först då det blir en besparing i det system som han talar om. Om de som går till privatläkare behöver sjukvård, skulle det bli ännu dyrare om det inte fanns privatläkare och de fick gå till landstinget. Alla undersökningar visar ju att privatvården är billigare. Jag förstår inte riktigt vad Stig Sandström vill uppnå. Om det är så att dessa personer inte behöver gå till sjukvården över huvud taget, blir det en besparing. Om de faktiskt behöver sjukvård, är det en besparing att de går till privatläkare.
Fru talman! Det var en lång replik, så jag vet inte om jag kan svara på allt på en gång. Behovet av sjukvård är inte konstant. Det är inte en fast massa, som Leif Carlson tycks tro, som kan delas mellan det privata och det offentliga. Om den privata sektorn ökar genom fri etablering, minskar för den skull inte behovet av den offentliga sjukvården. I stället blir det en total konsumtionsökning. Vi vet att det alltid finns behov av sjukvård. Det är inte så enkelt att man bara skär ned inom den offentliga verksamheten om den privata vården tillåts öka. Som jag nämnde förut blir det dessutom väldigt svårt att planera för utbildning. Man kanske inte vet hur stor omfattning verksamheten kommer att ha. Då kanske man inte vill åta sig utbildningsinsatser. Det har vi sett konsekvenserna av. Det är klart att det blir kostnadsdrivande med två parallella system. Det kan man inte komma ifrån. Det blir svåradministrerat, svåröverskådligt och svårt att ha kostnadskontroll.
Fru talman! Stig Sandström uttalar sig som den sanne planekonomen - om det offentliga bara har en sak att sköta, blir det bra. Planekonomi har visserligen aldrig visat sig vara bra i något annat land. Men uppenbarligen är den det i Stig Sandströms värld. Om det finns konkurrerande möjligheter, pressas priserna. Det bygger all ekonomi i världen på i dag. Planekonomin är utmönstrad. Konkurrensen gör att det blir billigare. T.o.m. Landstingsförbundets egna undersökningar visar att den privata vården är billigare. Det måste väl ändå ligga något i landstingens planeringsansvar. Om det finns ett antal privata läkare, minskar behovet av offentliga läkare. Då får man dra ned på verksamheten. Landstingens planeringsansvar kan väl inte innebära att man bara skall dra ned för privata läkare. Det vore intressant om landstingen också försökte planera sin egen verksamhet efter vad som finns i omvärlden.
Fru talman! Det är inte utrett vilket som är billigast, privat eller offentlig vård. Det står i betänkandet att samverkansdelegationen skall se på det. Det har gjorts ett pilotprojekt, men underlaget är så litet att vi inte kan dra några slutsatser av det ännu. Leif Carlson borde lyssna på hur landstingsledarna i Stockholm, Göteborg och Malmö ser på situationen. Det är därifrån protesterna kommer. Jag har hört uttrycket gökunge i samband med den fria etableringen. Kostnaderna växer utan kontroll. Den övriga sjukvården blir lidande på det. Sådana konsekvenser upprör. Det är inte rättvist ur konkurrenssynpunkt, om vi skall gynna privat verksamhet bara för glädjen i att upprätthålla en viss privat sektor. Jag har ingenting emot privata läkare. Men jag ser en historisk trend. Det är svårt att upprätthålla privat verksamhet. Det är som med alla andra hantverk, som på sikt tynar bort. I och med de stora investeringskostnaderna för att upprätthålla verksamheten är det naturligt att samhället tar över. Det är en naturlig trend som moderaterna, borgarna, försöker vända genom stimulanser och konstlade medel. Jag tycker att man borde se verkligheten som den är och anpassa sig efter den.

Fru talman! I samband med att riksdagen våren 1995 behandlade regeringens proposition om primärvård och privata vårdgivare fastställdes det regelverk som nu gäller för privata vårdgivare. Delegationen för samverkan mellan offentlig och privat hälso och sjukvård påbörjade sitt arbete under 1996 med att utvärdera resultatet av propositionen. Delegationens arbete är ej slutfört ännu. De nya reglerna har gällt under en mycket kort tidsperiod. Samverkansdelegationen har i sin rapport konstaterat att det är för tidigt att på ett allsidigt sätt kunna belysa olika effekter av nuvarande regler. Jag vill instämma i den bedömningen. Den proposition vi behandlar i dag handlar i huvudsak om vissa smärre förtydliganden och ändringar i lagen om läkarvårdsersättning samt ett antal motionsyrkanden från allmänna motionstiden. En fråga som alldeles uppenbart vållat bekymmer och olika tolkningar är hur lagen om offentlig upphandling skall tolkas och tillämpas när det gäller vårdavtal med sjukvårdshuvudmän om hälso och sjukvård. Regeringen säger i propositionen att man avser att tillsätta en utredning med uppgift att göra en analys av denna fråga. Det finns anledning att välkomna detta besked. Fortsatt oklarhet i denna fråga gynnar ingen. I hälso och sjukvårdsdebatten förekommer ofta uppgifter om och bedömningar av den privata vårdens omfattning. Alltför ofta presenteras uppgifterna om den privata vården på ett sätt med tydliga politiska förtecken. I propositionen presenteras det faktiska läget i början av 1997. Jag vill ta fasta på några av de siffrorna. Det finns 1 645 privata specialistläkare med läkarvårdsersättning i landet. Det finns dessutom 182 Det finns 2 136 sjukgymnaster med ersättning enligt taxa. Det finns 56 vårdavtal med enskild sjukgymnast och 116 vårdavtal med juridiska personer. Ser man till den öppna vården utgör de privata sjukgymnasterna således ungefär 50 % av det totala antalet. Jag är givetvis medveten om att spridningen av dessa vårdresurser över landet borde vara bättre än i dag. Samtidigt är det utomordentligt svårt att ta till sig den beskrivning av den privata vårdens situation som återfinns i ett antal borgerliga motioner från allmänna motionstiden, när man tar del av dessa siffror. Utredningen om ersättningen till privata vårdgivare har dessutom visat att landstingens totala utgifter för den privata vården ökat kraftigt sedan den nya nationella taxan infördes 1994. När utredningen jämfört taxor för läkare och sjukgymnaster som var yrkesverksamma både före och efter den nya taxan har man konstaterat betydande ersättningsökningar sett som procentuella förändringar. Jag drar slutsatsen att den eländesbild man ibland kan få när det gäller den privata vårdens omfattning här i landet helt enkelt inte kan stämma. En viktig fråga är hur styrningen av patienter till rätt vårdnivå skall gå till. Under senare tid har många sjukvårdshuvudmän infört betydande avgiftsskillnader mellan primärvård och sjukhus. Effekten har blivit den man kunde tänka sig, nämligen en överströmning av patienter till primärvården. Frågan om det är ändamålsenligt med remisskrav eller ej har därmed minskat i betydelse, om man ser den ur ett helhetsperspektiv för sjukvårdens del. För vissa specialiteter är dock frågan av utomordentligt stor betydelse. Regeringen föreslår nu att landstingen inte skall ha möjlighet att införa krav på remiss vid specialistbesök hos gynekolog, psykiatriker och barnmedicinare. Även om det är få landsting som har använt sig av denna möjlighet menar utskottet att det är angeläget att stödja regeringens förslag när det gäller den här förändringen. Sjukvården är en verksamhet som med nödvändighet innehåller ganska mycket regler. Den enskilde patientens primära intresse torde dock vara vilka samlade resurser som står till sjukvårdens förfogande. Både den offentliga och privata sjukvårdens utveckling hänger, förutom när det gäller regelverkets utformning, samman med vårdens resurser. I nästa vecka skall vi i kammaren behandla regeringens vårproposition. Regeringen föreslår där att bl.a. sjukvårdshuvudmännen tilldelas ytterligare några miljarder för att bedriva sin verksamhet. Mot detta står bl.a. Moderaternas förslag till ekonomiska ramar, som drastiskt skulle minska vårdens resurser. I debatten vill man framställa det som att regelverket inte har något samband med de ekonomiska resurserna. För var och en som vill ha en ansvarsfull ekonomisk utveckling även för sjukvården torde det dock vara uppenbart att regelsystemet måste vara sådant att det finns möjlighet att klara av sjukvårdens ekonomi och styrningen av sjukvården. Det system vi har i dag - och det visar väl utfallet av ekonomin i de allra flesta landstingen - är ett sådant system att det faktiskt är möjligt att klara av den uppgiften. I övrigt vill jag instämma med de talare före mig som har sagt att underlaget för en helhetsdebatt om den privata vården har vi framme när den delegation som nu jobbar har gjort hela sitt arbete. Fru talman! För dagen nöjer jag mig med att slutligen yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet av avslag på de reservationer som har fogats till detta.
Fru talman! När det först gäller ökningen av taxan, som tycks förvåna Conny Öhman något, vet han lika väl som jag att taxan låg still i fyra fem år. Det fanns ett uppdämt behov för att man över huvud taget skulle överleva. Det är inte märkligt när man efter många år genomför en taxehöjning att det märks något. Man kan inte räkna med att den privata vården skall kunna existera med ersättningsnivåer som gällde för tio år sedan. Sedan skulle jag vilja fråga Conny Öhman hur man resonerar inom Socialdemokraterna när man låter konkurrenten, landstingen, bestämma om jag skall få etablera mig och om den etablering som jag har, och som jag måste sluta eftersom jag blir pensionär, skall få övertas av någon annan eller inte, dvs. att man skall göra ingrepp i min äganderätt på det sättet. Hur resonerar man när man låter konkurrenten bestämma vem som skall driva praktik och vem jag skall ha som vikarie? Det är ytterst märkligt att den som man skall ha konkurrensförhållandet med får bestämma varenda sak som man skall göra. Det förekommer inte i någon annan verksamhet. Just ersättningsetableringar tycker jag är allra mest förvånande. Detta är något som man har investerat i, lagt ner allt arbete i, och plötsligt tas det bort och är inte värt ett vitten. Jag förstår de äldre privatläkarnas bitterhet när de slutar.
Fru talman! När det först gäller taxorna, Leif Carlson, tog jag dem som ett exempel för att visa på en motbild till den eländesbeskrivning som inte minst från moderat håll frammålats om hur den privata vården har det. Jag drog ingen annan slutsats av det exemplet. När det sedan gäller etableringsrätt eller inte är det inte något som har med detta betänkande och propositionen att göra. Våra ståndpunkter är där tämligen väl kända. Men skall man ha kravet på en ansvarsfull ekonomi även för sjukvården, Leif Carlson, måste väl ändå det system som skall finansiera sjukvården ha ett visst inflytande över vilken sjukvård vi skall ha i landet. Annars får vi det på samma sätt med sjukvårdens ekonomi som vi hade det med landets ekonomi under den tid då inte minst Leif Carlsons partivänner hade ett betydande inflytande över landets ekonomi.
Fru talman! Det har nog väldigt mycket med propositionen att göra. Där står överallt: "om huvudmannen så tillåter". Man får alltså etablera sig, man får behålla etableringen efter 65 års ålder, man får skaffa vikarie, osv. "om huvudmannen så tillåter". Hela tiden är man utlämnad till sin konkurrent. Man är inte herre i sitt eget hus. På något sätt tycks Conny Öhman tro när han säger att landstinget har de här pengarna att det är någonting som de äger. Det är svenska folkets skattepengar. Om de går till privat eller offentlig vårdgivare spelar ingen roll i det fallet. Det är mycket märkligt om man som privat vårdgivare skall leva på undantag medan den offentliga vårdgivaren använder de medlen som vi gemensamt betalar in. Jag borde själv rimligen få välja vilken vårdgivare jag vill gå till, privat eller offentlig, och de skall behandlas lika.
Fru talman! Det Leif Carlson nu förordar är ett system där de som ansvarar för sjukvårdens ekonomi inte skall kunna ha något inflytande över den ekonomin, samtidigt som man säger att tilldelningen från statlig nivå av medel till sjukvårdssystemet skall drastiskt minska. Åtminstone inbillar jag mig att Leif Carlson om någon vecka här i kammaren kommer att stödja moderata förslag som innebär att tilldelning av ekonomiska resurser till sjukvårdssystemet skall drastiskt minska, samtidigt som man säger att möjligheterna att styra dessa pengar skall bli mindre än vad de är i dag. Det är precis den typen av politik som ledde oss in i förra mandatperiodens ekonomiska moras, Leif Carlson. Det är inte två saker som är förenliga vid samma tidpunkt om man har ett krav på sig att få ut mesta möjliga sjukvård av vår sjukvårdsekonomi och samtidigt kunna ha en ekonomi som är under kontroll.

Fru talman! Jag begärde inte ordet med anledning av det sista, utan med anledning av ett annat påstående som även finns i betänkandet, nämligen att offentliganställda allmänläkare skulle remittera mindre ofta till privata sjukgymnaster. Det stämmer. I dagarna har det kommit en rapport från Samverkansdelegationen i samband med HSU 2000. Man har gjort en enkät och frågat hur det fungerar med remisserna. Det visade sig att offentliganställda allmänläkare remitterar i något högre grad till offentliga sjukgymnaster, men även väldigt ofta till privata sjukgymnaster. Men det kan också vara intressant att veta att privatpraktiserande allmänläkare remitterar 0 % till offentliga sjukgymnaster. Däremot svarar deras remisser för 17 % av de privata sjukgymnasternas arbetstillfällen. Det är alltså en något missvisande bild som ges. Man kan säga att det är dåligt på bägge håll, men ännu sämre på den privata sidan. Där förekommer nämligen ett nästan systematiskt missbruk, skulle jag vilja säga, om man tolkar de här siffrorna rätt.

Fru talman! Alltfler svenskar blir beroende av ekonomiskt stöd för att klara sig när skatten är betald. 23 000 kr i skatt per år och får ut 21 000 kr i socialbidrag. Konsumentverket har å sin sida konstaterat i en rapport att enskilda hushålls ekonomiska situation har försämrats under de senaste åren, bl.a. beroende på de höjda skatterna och egenavgifterna. De här bilderna visar alldeles tydligt att någonting har gått snett. Skattetrycket har begränsat enskilda människors möjlighet att själva klara sin ekonomi och livssituation. Det kan inte vara rimligt att den som betalar skatt skall behöva ha bidrag för sin försörjning eller, om man vänder på resonemanget, att den som får bidrag skall tvingas betala skatt. Här handlar det uppenbarligen inte längre om fördelningspolitik från rika till fattiga, utan om statlig fördelning till människor som redan har betalat skatt. Sedan början av 70-talet har den kommunala socialtjänsten byggts ut mycket kraftigt. Trots detta har de sociala problemen ökat. Det visar att socialtjänsten inte kan lösa problemen självständigt. Vi moderater menar att vad som saknas är en grundläggande insikt om att socialtjänstlagen är, och måste vara, ett komplement till de naturliga nätverk som familj, släktingar, vänner, grannar och arbetskamrater utgör för varje människa. Detta är naturliga nätverk, och de kan inte ersättas av lagstiftning. Moderaternas syn på socialtjänstlagstiftningen är att den, om den utformas rätt, kan vara ett stöd och ett komplement till enskilda människors naturliga och självklara ansvar för och rättighet att forma sina liv. Samtidigt måste förstås de som av olika orsaker inte kan försörja sig eller som behöver stöd och hjälp av andra orsaker tillförsäkras detta. Men då måste statens grundläggande ansvar också handla om att försäkra sig om att de som behöver stödet blir så få som möjligt. Om det blir en för stor grupp är risken att de som verkligen behöver stödet blir utan. Regeringen har nu efter många års väntan presenterat förslag till förändringar i socialtjänstlagen. Vi moderater ser det som en stor brist att regeringen trots denna långbänk inte har kunnat presentera en översyn av hela socialtjänstlagen. I stället väljer regeringen att tillsätta ytterligare en utredning kring väsentliga delar av lagen. Vi kan dock konstatera att regeringen trots allt har lyssnat på en del av den kritik som förts fram mot den nuvarande socialtjänstlagen. Därför kan man i propositionen se en hel del förbättringar som vi moderater gärna ställer upp på, då de ligger i linje med vad vi har pläderat för under lång tid. Ett exempel på en sådan förbättring är att äldre och handikappade i behov av vård nu får en lagstadgad rätt att flytta mellan kommuner. I propositionen tog regeringen också ett litet steg i rätt riktning och föreslog att familjehemsplacering av barn skall ske så att den främjar kontakten med anhöriga. Vi moderater tyckte inte att detta var att gå barnen och deras släktingar tillräckligt till mötes och föreslog att man skulle ta in en bestämmelse i 22 § socialtjänstlagen om att man alltid i första hand bör överväga om barnet kan tas om hand av anhöriga eller närstående. Det är mycket glädjande att ett enigt utskott bestämt sig för att göra just en sådan förändring och därmed skärpa de anhörigas ställning gentemot hur det såg ut i regeringens förslag. Det kan knappast ha undgått någon som har följt debatten att den främsta anledningen till att regeringen dröjde så lång tid med att få fram den proposition som vi behandlar var regeringspartiets interna oenighet huruvida regering och riksdag skall fastställa en för hela riket gällande socialbidragsnorm. Efter mycken vånda har regeringen nu lyckats ena sig om en kompromiss där en del av socialbidraget blir föremål för norm och annan inte. Vår inställning till riksnorm har hela tiden varit klar. Redan i socialtjänstkommittén markerade den moderata representanten mycket tydligt att vi aldrig skulle kunna acceptera någon form av riksnorm. Vi delar fortfarande den här inställningen med huvuddelen av landets aktiva kommunala socialpolitiker oavsett politisk färg. Och varför gör vi det? Vi anser helt enkelt att socialbidragets storlek naturligen skall avgöras av de enskilda kommunerna. I grunden handlar det om man har tilltro till den kommunala självstyrelsen eller inte. Det är en viktig princip att den nivå som har betalningsansvaret också skall ha rätt att bestämma över t.ex. hur stort ett bidrag eller stöd skall vara. Tyvärr andas förslaget om riksnorm en inställning som går ut på att vi som är politiker på riksnivå skulle ha större förmåga att ta ansvar och göra riktiga bedömningar än de politiker som agerar på den lokala nivån och som ju faktiskt är nära den sociala verksamheten. Men så är det förstås inte. När det gäller innehållet i försörjningsstödet tycker vi att det är oskäligt att stöd skall utgå för medlemsavgift till fackförening. Det finns ingen annan intresseorganisation som får sina medlemsavgifter bekostade av skattemedel. Något som däremot är i högsta grad skäligt och en helt riktig prioritering av offentliga resurser är t.ex. att ge ett stöd som underlättar för dem som vårdar anhöriga som är funktionshindrade eller långvarigt sjuka. För familjer som har funktionshindrade barn är kommunernas bistånd i form av avlösning så viktigt att det ofta är själva förutsättningen för att dessa barn skall kunna bo kvar hemma hos sina föräldrar. Därför menar vi i vår reservation att den här formen av stöd bör ingå i rätten till annat bistånd i socialtjänstlagens § 6 f och alltså inte, så som nu föreslås, enbart vara en rekommendation till kommunerna. Vi har ett annat förslag som också handlar om närståendevård, nämligen att regeringen bör ta initiativ till överläggningar med kommunerna för att se hur ett utökat stöd skall kunna ges till dem som vårdar närstående. Man bör t.ex. se över möjligheterna till fortsatt utbyggnad av avlastning och växelvård, hur man kan förbättra kommunernas regler för hemvårdsbidrag och hur man kan öka möjligheterna att anställa anhöriga. Man skulle kunna utvidga den krets som har rätt att vara närståendevårdare med ersättning från försäkringskassan och titta på om man kan förlänga ledigheten för dem som vårdar. Anledningen till att vi tror att detta är så oerhört viktigt är att förbättrade förhållanden för dem som önskar vårda anhöriga framför allt kommer att innebära oerhörda humanitära vinster, men även ekonomiska vinster för samhället. Eftersom det här betänkandet är så stort och vittomfattande blir det lätt att man hoppar mellan olika områden. Nu skall jag gå till ett gammalt krav från oss moderater. Det är att vi skulle vilja att de sociala myndigheterna får en annan möjlighet att stötta t.ex. missbrukarfamiljer där barn riskerar att råka illa ut. Vi vill därför återinföra 26 § i den gamla barnavårdslagen. Den var konstruerad så att man stegvis kunde sätta in hjälp och även ställa krav på en enskild familj. Vi menar att detta sätt att arbeta visar respekt för familjen. Det har som mål att familjen själv skall kunna förbättra sin situation. Men samtidigt skall föräldrarna bli medvetna om att olika åtgärder kan komma att vidtas om det inte blir bättre och om de inte själva tar ansvar för situationen. När det gäller vård av missbrukare är problemen delvis likartade. Erfarenheter visar att nuvarande LVM inte ger tillräckliga möjligheter att ingripa på ett tidigt stadium. Även här borde insatser mer kunna inriktas på dem som är i början av sitt missbruk. Man bör ha möjlighet att ta till vissa former av tvångsåtgärder ganska tidigt för att det inte skall bli för omfattande och förvånande effekter i ett senare skede. Jag kommer inte att hinna presentera samtliga våra förslag. Men jag vill avsluta med en viktig reservation som handlar om tillsynen över enskild verksamhet. Enligt regeringens förslag skall enskild verksamhet som bedrivs som alternativ till den kommunala stå under löpande tillsyn av socialnämnden i respektive kommun. Vi tycker att det är otillfredsställande. Det är i princip alltid så att när en verksamhet står som alternativ till den kommunala kan man inte säga att socialnämnden är neutral gentemot den alternativa verksamheten. Vi anser därför att länsstyrelsen måste anses som mer neutral i detta sammanhang och därför borde vara mer lämplig att sköta tillsynen. Fru talman! I vår reservation nr 1 förklarar vi närmare hur vår grundläggande syn på socialtjänsten ser ut. För tids vinnande yrkar jag bifall endast till den reservationen, men vi står givetvis bakom samtliga våra reservationer.

Fru talman! En av socialtjänstens huvuduppgifter är att utifrån det individuella behovet ge människor stöd och bistånd så att de kan försörja sig och leva ett så gott liv som möjligt. Socialtjänstens roll är med andra ord att täcka in det behov av socialt stöd som inte kan tillgodoses inom ramen för den generella välfärden. En förutsättning för att socialtjänsten skall kunna uppfylla denna roll är att de generella systemen i realiteten också är generella. Så är det inte i dag. Stora grupper i samhället står utanför den sociala och ekonomiska trygghet som de generella trygghetssystemen erbjuder. Med de kvalificeringsregler som gäller för KAS och a-kassa och med inkomstbortfallsprincipen som grund är det väldigt många, framför allt ungdomar, som faller utanför. Det innebär också att man faller utanför rätten till ersättning från socialförsäkringen. Detta är ett grundläggande fel med vårt generella trygghetssystem. Man måste ha haft arbete och inkomst för att ha någon ekonomisk trygghet. Med det läge vi har haft på arbetsmarknaden de senaste åren innebär det bl.a. att ungefär 50 000 av de ca 100 000 ungdomar mellan 18 och 24 år som är arbetslösa inte har rätt till varken KAS eller a-kassa. En av åtta av dessa arbetslösa ungdomar levde under året på socialbidrag. 16 % av alla ungdomar fick socialbidrag någon gång under 1996. Fyra av tio levde på mindre inkomster än det som brukar betecknas som skälig levnadsnivå. Under 1996 ökade antalet socialbidragstagare bland ungdomar under 20 år med Många kvinnor tillhör också av olika anledningar den stora grupp som står utanför de generella trygghetssystemen. Konsekvensen har blivit att kommunerna, utöver de stora besparingar som man på grund av minskade skatteintäkter och den ekonomiska saneringen tvingats göra, också har fått bära en allt högre kostnad för att genom socialbidragen kompensera ett dåligt fungerande generellt trygghetssystem. I stället för att angripa problemet genom att reparera bristerna med generella åtgärder väljer nu regeringen att fortsätta med sitt lappverk. Genom att lagstifta om en riksnorm för socialbidragen lastar man av sig på kommunerna. Ett system där riksdag och regering fattar beslut och kommunen står för kostnaderna strider både mot socialtjänstens syfte och mot den kommunala självbestämmanderätten. Att den som fattar besluten också skall svara för finansieringen är i detta avseende en grundläggande princip. Därför borde staten i detta fall också ha svarat för kostnaderna. Dessbättre tycks regeringen själv ha insett bristfälligheten i det man presterat eftersom man redan när man lägger fram sitt förslag föreslår en ny utredning där man vill koppla socialbidragens roll till andra system. Att man trots detta nu ändå lägger fram ett förslag till lagändring beror på att man har hamnat i en kniptång mellan å ena sidan de stora bristerna i de generella ersättningssystemen, å andra sidan trycket från kommunerna som upplever att socialbidragskostnaderna håller på att växa dem över huvudet. Från Centerns sida tycker vi att det är bra med en ny utredning, men menar att en sådan måste få ett uppdrag som också rymmer en total översyn av hela det ekonomiska skyddsnätet och också inkludera Från Centerns sida föreslår vi en helt ny modell för de generella ersättningssystemen som bygger på grundtrygghetsprincipen. Vårt förslag innebär att socialförsäkringen, a-kassan och KAS slås samman till en gemensam försäkring, en arbetslivsförsäkring. Kvalifikationskravet till denna försäkring är att man står till arbetsmarknadens förfogande. Försäkringen är uppbyggd i tre nivåer. Det är en grundnivå som utgår lika för alla och som finansieras helt över statsbudgeten. Det är en inkomstrelaterad nivå som över grundnivån utgår med 80 % av den tidigare inkomsten upp till en normal lönenivå på 180 000-200 000 kr. Denna nivå finansieras med avgifter till en obligatorisk allmän försäkring utanför statsbudgeten, som tas ut efter inkomst. Ovanpå denna inkomstrelaterade obligatoriska nivå vill vi skapa frivilliga privata försäkringar som gör det möjligt för den som har höga inkomster att gardera sig mot inkomstbortfall även för inkomster över den obligatoriska nivån. Jag vill att ni observerar att inkomstbortfallsprincipen alltså fortfarande gäller för alla som har haft inkomster som ligger över grundnivån, men att det bygger på ett försäkringssystem. Det är mot denna bakgrund som Centerns alternativ i fråga om ändringen av socialtjänstlagen skall ses. Med Centerns arbetslivsförsäkring skulle socialtjänsten få den roll som ursprungligen varit avsikten och kunna ägna sig mer åt sina många andra viktiga uppgifter. Att ge ekonomiskt bistånd skulle bara behöva bli aktuellt som en del av ett socialt behandlingsarbete. Vi delar regeringens uppfattning att det är önskvärt med en större likformighet vad gäller det ekonomiska biståndets innehåll. Vi ställer oss därför bakom förslaget i fråga om de olika kostnadsposter som skall rymmas inom en socialbidragsnorm. Men med hänsyn till de variationer som finns, både beträffande kostnadsläget och vad som är normala inkomster mellan olika kommuner, anser vi att det är kommunerna och inte regeringen som skall besluta om beloppens storlek. Vi har mycket svårt att förstå varför kommunpolitikerna, med sitt omfattande ansvar för vård, omsorg och utbildning inte också skall kunna betros med ansvar även för det ekonomiska biståndets storlek. Denna misstro mot de kommunala beslutsfattarna är främmande för oss i Centern. Dessutom är rättstryggheten större om kommunfullmäktige fattar besluten än om regeringen gör det. Ett regeringsbeslut går inte att överklaga. Det går däremot med ett fullmäktigebeslut. Om det beslut om normens storlek som fattas av kommunen inte uppfyller kravet på skälig levnadsnivå eller som vi föredrar att formulera det, social grundtrygghet, kan vilken kommuninnevånare som helst överklaga beslutet med kommunalbesvär, och få det upphävt av domstol. I övrigt har ett kommunalt beslut i det enskilda fallet i stort sett samma rättsverkan som ett regeringsbeslut när det väl har vunnit laga kraft. Så länge den enskilde får ekonomiskt bistånd enligt den norm som fastställts gör det ur rättssynpunkt således ingen skillnad vem som fattat beslutet i det enskilda fallet. Ett stort problem i kommunernas hantering av socialbidragen har varit de många ärenden som överklagats. Domstolarna har dessutom ofta ändrat kommunernas beslut. I praktiken har det successivt inneburit att det politiska ansvaret har urholkats. Ett av de uppdrag som socialtjänstkommittén fick var att komma med förslag som återställde balansen mellan politikernas och domstolarnas ansvar. När domstolarna ändrat kommunernas beslut har det ofta varit grundat på begreppet skälig levnadsnivå som finns i lagtexten. På det viset har begreppet kommit att få en innebörd som, om inte lagtexten förändras, riskerar att bli normgivande även sedan lagen i övrigt nu justerats. Vi tycker dessutom att formuleringen utifrån Centerns förslag till grundtrygghetssystem har dålig träffsäkerhet och föreslår därför i stället begreppet social grundtrygghet. En av de frågor som ofta tagits upp i anslutning till diskussionen om socialbidragen är om socialtjänsten skall få ställa villkor på den enskilde för att han eller hon skall få ekonomiskt bistånd. Från vår sida har vi ofta frågat oss vad det är för typ av villkor som avses och på vilka bidragstagare dessa villkor skall ställas. I det betänkande vi nu har att ta ställning till föreslås att ungdomar under 25 år för att få ekonomiskt bistånd skall delta i praktik och kompetenshöjande verksamhet. Enligt vår uppfattning täcks därmed det behov som eventuellt kan finnas när det gäller att på något sätt utforma villkor. Även om det ekonomiska biståndet inom socialtjänstlagen är en viktig del i det betänkande vi nu behandlar föreslås där flera förändringar av lagen på andra områden. En positiv sådan förändring är att barnperspektivet nu förs in i lagtexten. Det ligger i linje med Centerns ställningstagande i fråga om att överföra FN:s barnkonvention till svensk lagstiftning. Ett enigt utskott har även i förhållande till propositionen gjort en mycket viktig förändring av förslaget till lagtext vad gäller placering av barn utanför det egna hemmet. Det har ofta påtalats att socialnämnderna, trots att det finns intresserade och lämpliga anhöriga som är beredda att ställa upp som fosterföräldrar, väljer andra placeringar av barnet. Enligt vår uppfattning mår barn oftast bäst av att få finnas kvar hos någon anhörig eller närstående inom det naturliga nätverk man är van vid. Det är därför ett mycket bra förslag som utskottet nu lägger fram. Att få välja på vilket sätt man skall få den vård och omsorg man är berättigad till borde vara en självklarhet. Tyvärr har inte heller det fått utrymme i den nya lagtexten när det gäller äldrevård och omsorg. Fru talman! Slutligen vill jag, när nu socialministern har kommit hit, passa på att ställa en liten fråga med anslutning till lagförslaget. Det är viktigt att socialtjänstens roll klarläggs i samhällsplaneringen, framför allt när det gäller vilken roll den skall ha i förhållande till annan lagtext och till andra myndigheters, utöver de socialas, agerande. När socialministern mycket vällovligt aviserar sin avsikt att ta krafttag mot den brant stigande försäljningen och konsumtionen av alkoläsk, och när våra EU-parlamentariker agerar för att få EU att förbjuda alkoläsken, då beviljar NUTEK bidrag till det enda företag i Sverige som tillverkar sådan alkoläsk. Det är uppenbart att regeringen och Socialdepartementet behöver hävda socialtjänstens roll inom den egna sfären för att hindra denna typ av övertramp. Jag skulle vilja passa på att fråga vilka åtgärder socialministern har för avsikt att vidta för att få bukt med denna bristande respekt för socialtjänstens intentioner. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 5 men står naturligtvis bakom samtliga reservationer där Centern finns med som undertecknare. Av tidsskäl nöjer jag mig med bifallsyrkande på de här två.

Fru talman! Ramlagar, som den lag vi nu bitvis skall ändra, har ju den fördelen att de tar avstånd från det förmynderi som fanns i gammaldags lagstiftning, som den vi hade inom socialtjänsten fram till början av 80-talet. Men de har också nackdelar. En sådan är att de ger utrymme för olika tolkningar i myndigheter och i domstolar. Det är inte alltid man som lagstiftare känner igen sig när man ser deras beslut och känner att det var så man menade när man fattade riksdagsbeslutet.

Vi i Folkpartiet liberalerna tycker dock inte att namnet är det bästa utan hade velat använda begreppet "miniminivå" i stället. Vi skulle också ha velat ha en korttidsnorm för personer som under kort tid har behov av socialbidrag, t.ex. studerande under somrarna. Det som är allvarligt i den här propositionen är att det är otydligt preciserat i §§ 6 g och 6 h vad som skall ingå. I 6 g inräknas under begreppet "annat bistånd" rätten till färdtjänst, hjälp i hemmet och särskilt boende. Det här är insatser som är av yttersta vikt för många äldre och för personer med funktionshinder. Syftet är ju att underlätta den dagliga livsföringen och i många fall möjliggöra kvarboende i det egna hemmet. I propositionen räknar man upp vilka behov som skall tillgodoses men inte hur det skall ske. Man vet t.ex. inte om "hjälp i hemmet" omfattar ledsagning och nattpatrull. Man vet inte heller om här inräknas avlösning och tillgång till kontaktfamilj, eller om detta inräknas i 6 h, "bistånd i andra fall", vilket inte kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Den oklart formulerade lagtexten i propositionen innebär att utsatta människor, t.ex. personer med funktionshinder och många äldre, kan mista sina möjligheter att påverka och bestämma över sin egen situation. Detta står inte i samklang med portalparagrafen, där det står att social verksamhet skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Vi i Folkpartiet liberalerna anser därför att regeringen bör återkomma med tydligare lagtext när det gäller §§ 6 g och 6 h, så att rättssäkerheten är garanterad för utsatta grupper som funktionshindrade och äldre, vilka är beroende av en fungerande socialtjänst. Med det yrkar jag bifall till reservation 19 under mom. 11. Vi är också kritiska mot att regeringen inte lägger fram en mer heltäckande förändring av socialtjänstlagen. Socialtjänstkommittén under ledning av Carl Anders Ifvarsson, som var statssekreterare i Socialdepartementet när detta leddes av Folkpartiet under tiden 1991 till 1994, presenterade hösten 1994 ett förslag till ny socialtjänstlag som var mycket mer heltäckande än det vi ser på riksdagens bord i dag. En rad områden vill regeringen nu utreda vidare. Min fråga, eftersom socialministern är här, är: Får vi verkligen svar på de här frågorna 1998? Det är viktiga frågor för att det hela skall fungera väl. De frågor det gäller är först och främst belysning av förändringarna i transfereringssystemen och deras påverkan på socialtjänstsystemen. Vi har ju problem med att få skattemedlen att fungera effektivt eftersom det finns spärrar av olika slag mot ett effektivt utnyttjande. Vidare skall socialtjänstlagens struktur och konstruktion ges en översyn. Avgränsningarna mellan rättighets och skyldighetslagstiftning är en svår fråga men viktig att komma till rätta med. Gränssnittet mot arbetsförberedande verksamhet samt tillsynen av socialtjänstens verksamhet är också viktiga gränsdragningsfrågor. Viktigt är naturligtvis också socialtjänstens finansiering i en tid av svag ekonomi. Här är inte tid att ta upp alla reservationer som Folkpartiet liberalerna står bakom, men jag vill ta upp tre punkter. Den första är att vi anser att det är bra att kommunen får rätt att begära att den som är under 25 år och uppbär försörjningsstöd skall delta i sådan verksamhet som möjliggör för den enskilde att i framtiden försörja sig själv - men varför denna åldersdiskriminering? Kan vi få en förklaring på detta? Vi tycker att det bör gälla alla åldersgrupper. Givetvis är det viktigt att utvecklingen av den enskilde används på rätt sätt, så att man inte lägger in uppgifter som direkt motverkar den enskildes sökande efter jobb. Det andra jag vill understryka är att jag, i likhet med tidigare talare här i talarstolen, är väldigt glad över att ett enigt utskott har ställt sig bakom att det i portalparagrafen nu sägs att det vid åtgärder som rör barn särskilt skall beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Jag känner glädje över att far och morföräldrar och andra släktingar nu äntligen blivit myndigförklarade när det gäller fosterhemsplaceringar. Jag vet minst ett morföräldrapar som i dag ser fram emot vårt tillkännagivande till regeringen om lydelsen i 22 § socialtjänstlagen, där det står: "Vid placering av barn bör i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Enligt 1 § skall dock barnets bästa alltid beaktas." Jag har nämligen här ett brev från en mormor, som kom till mig i förra veckan. Hon skriver så här: "Jag vädjar till dig om hjälp som mormor till ett litet barn på knappt 1 år. Min familj önskar inget annat än att han ska få bo hos oss under den tid hans mamma inte orkar och klarar av att ha hand om honom. Enligt socialförvaltningen så får han det bättre hos en främmande familj. Det har vi mycket svårt att förstå. Han har varit placerad hos oss i 5 månader och nu ska han tas härifrån. Vad ska det bli av honom? Hur mycket skada tar han av det här? Hur mycket förstår han? Vad får han för men i vuxenlivet? Vad tänker och känner han när morfar, mormor, moster, gammelmormor och 'gammelmorfar' inte längre finns där för att trösta, 'gosa', leka eller busa?" Och hon fortsätter litet längre fram: "Vi i familjen upplever det som att hans mamma tappat en bit av sin motivation till att komma tillbaka till livet nu när hennes son ska till en främmande familj. Detta lilla barn är en länk i en kedja. Om länken tas bort blir det ett tomrum som hans mor faller ner i. Jag vädjar: Hjälp oss, hjälp hans mamma, hjälp oss!!!" Jag ringde upp mormodern, då var det en tonårsmoster som svarade. När jag sade vem jag var blev utropet: "Får Sebastian stanna hos oss? Det får han väl, kan du ordna det?" Det kunde jag ju inte lova honom. Men det jag lovade familjen var att skicka dagens betänkande och det här debattprotokollet. Nu hoppas jag på en omprövning av det här omplaceringsbeslutet för Sebastian, som har tillbringat halva sitt liv, som är en lång tid i en bebis liv, hos mormor och morfar och alla de andra. Det man nu måste göra är att se till Sebastians bästa. Vi vet av forskning från adoptionsområdet vilka allvarliga följder det kan bli för ett barn som i tidig ålder separeras från sina närstående. Men bebin kan ju inte beskriva det här, inte föra sin talan. Det sista som jag vill ta upp är en fråga som socialminister Margot Wallström och jag har tragglat ett par gånger, och vi har pratat litet förbi varandra. Det gäller kvalitetssäkringen av de utländska behandlingshem dit kommuner för samhällets medel skickar personer som är i behov av hjälp och vård. Bakom detta ligger att trycket på behandlingshemmen här hemma ökar med det ökande antalet narkotikamissbrukare. Dessutom är kommunernas ekonomi sviktande, därför kan det finnas en naturlig förklaring till att man söker billigare vårdalternativ utomlands. Men det är viktigt att inte okritiskt köpa de här platserna. Jag vet att sådana köp har ägt rum i Frankrike, där det från franskt auktoritativt håll finns en kritik mot den aktuella verksamheten. Medan de svenska behandlingshemmen står under Socialstyrelsens tillsyn har vi naturligtvis inget ansvar för dem som finns utomlands. Vi kan inte heller gå in och ha tillsyn över dem.

Jag hoppas därmed att socialministern är på det klara med vad det är som jag är ute efter, för jag kommer att tjata om det här. Med respekt för kammarens trängda tidsschema och i enlighet med det som har sagts i talmanskonferensen om antalet voteringar i kammaren yrkar jag bifall endast till reservation 19 under mom. 11. Men givetvis står Folkpartiet liberalerna bakom alla sina övriga reservationer.

Fru talman! När vi nu skall debattera socialtjänsten tänkte jag inleda med att läsa några texter som har tagits fram i ett skrivarprojekt som vi har i mitt hemlän. Det är Länsstyrelsen i Värmland som har tagit initiativet och som just nu håller på att sammanställa materialet till en rapport. Det som förenar de människor som har skrivit är att de alla just nu har socialbidrag. Alla har varit beroende av det en längre tid och anledningen har varit arbetslöshet. De är ändå alla unika exempel på människor som har tvingats söka socialbidrag. Jag tror också att de historier de berättar för oss gäller väldigt många andra runt om i landet. Det är alltså mycket målande beskrivningar av olika livsöden. Det handlar om hur man blir bemött. Det handlar om hur man upplever skam och förnedring. Några berättar om uppväxtförhållanden i missbrukarhem och andra om hur man försöker leva på marginalen. Men det handlar också om tankar och drömmar om framtiden och om familjeband som känns viktiga. Meningen är att detta skall läsas av beslutsfattare, t.ex. av oss som sitter här. Det skall kunna öka förståelsen för de här stora och svåra frågorna. Avsikten är att vi verkligen skall tänka till på vad vi menar när vi pratar om delaktighet i samhällslivet och respekt för den personliga integriteten. Jag tänkte först läsa upp en kort berättelse där en ensamstående mamma beskriver sitt första besök på socialförvaltningen. Hon kallar berättelsen för Bemötandet: Socialförvaltningen. Redan på gatan utanför, i trappan på väg upp, känner jag ögonen på mig. Känner hur det pirrar i huden. Det känns som om alla känner mig, vet vem jag är. Situationen känns plötsligt absurd. Jag biter ihop tänderna, lyfter på huvudet och går in. Tjejen bakom glasrutan känner jag sen tidigare. Hon ler igenkännande. Hennes ansiktsuttryck skiftar mellan förvåning, nyfikenhet och, som jag upplever det, förlägenhet, när jag frågar efter socialsekreteraren. Jag tvingar mig till att stå avslappnad och lugn när hon ringer upp och frågar om jag är väntad. - Varsågod! Trappan rakt upp. Sitt och vänta utanför dörren, uppmanar hon. Så sitter jag ytterst på stolen i korridoren. Väntar. Känner mig som om jag vore ett utställningsföremål. Folk går förbi. Alla tittar. Jag känner hur jag svettas. Först är det varmt, sedan kallt och klibbigt. Fastän jag är nyduschad känner jag mig ofräsch. Så öppnas dörren och socialsekretaren säger: - Hej, varsågod! Jag ser framför mig en tjej, tuggummituggande. - Jaha, varför har du kommit hit? Jag börjar förklara. Ensam med fyra barn, inga pengar. Så ringer telefonen. Det var tydligen en kompis. De diskuterar vad de ska göra tillsammans på kvällen. Så småningom läggs luren på. - Nu, vill du berätta från början! Jag orkar inte detta. Det smakar galla i munnen. Detta är mitt liv. Men vad har jag för val. Jag har ju inga pengar. I slutet av berättelsen skriver kvinnan så här: Jag försöker hålla huvudet högt när jag går ut. Trottoaren gungar. Jag hittar en tom bänk i parken. Förödmjukelsen, skammen, svider i mig. Att jag kände mig så liten. Efter detta tänkte jag läsa upp några mycket korta avsnitt. Det första är skrivet av en kvinna. Hon kallar sin berättelse En dag som alla andra: Livet utanför den sociala samvaro som en arbetsplats innebär har börjat kännas påträngande. Den ekonmiska situationen har också börjat bli oroväckande svår, vilket även det hindrar mig från möjligheten att i någon större utsträckning träffa folk. Tandläkarbesök är ett minne blott. De gånger någon tand behöver lagas får tandläkaren dra ut den i stället. Det blir billigare. Läkarbesök får vänta i det längsta. En kopp kaffe och sedan är det bara att invänta dagens stora händelse, posten. För att spara på el brygger jag kaffe i större mängder och slår upp på en termos. Det betyder att mitt kaffe nu inte är dagsfärskt utan bryggdes kvällen före. Nu kommer posten. Undrar om han har pengar med sig i dag. Jag skyndar ut till brevlådan för att se efter. Jag skall avsluta med ett kort stycke där en annan kvinna beskriver hur svårt det är att få pengarna att räcka till: Själv har jag slutat att äta varje dag. Mjölk, bröd och pålägg är inte att tänka på för min egen del, det får gå till barnen. Jag lagar riktig middag till dem. När jag äter själv blir det bukföda. Makaroner eller ris. Än så länge har barnen haft mat varje dag, tack vare vänner som ställer upp. Men detta håller ju inte i längden. Jag måste få ett snabbt slut på detta. Vänner är vänner, inte försörjare till mina barn. Fru talman! Jag har nu använt en ganska stor del av min talartid till att läsa upp delar av enskilda människors berättelser. Men som jag sade har jag valt att göra så därför att jag tycker att det är det bästa sättet och det som ger de bästa argumenten i arbetet för att få människor att känna sig delaktiga och få möjlighet att leva på en skälig nivå. Det är också viktigt när vi pratar om att visa respekt för den personliga integriteten. Vänsterpartiet har ställt sig bakom förslaget till riksnorm. Vi tycker också att det är bra att portalparagrafen har kompletterats med en skrivning om barnens bästa. Vi är också nöjda med att man nu vid familjehemsplaceringar i första hand kommer att se över om barnet kan placeras hos någon anhörig eller annan närstående. Att på det här sättet betona familjens och den närmaste kretsens betydelse tycker vi är en bra signal. Forskning har också visat att man många gånger underskattar familjens eller de närståendes betydelse. I en rad reservationer har vi utvecklat våra förslag som vi tycker är förbättringar. Vi tar t.ex. upp behovet av könsbaserad statistik som underlag för konsekvensanalyser. Vi tar också upp problematiken med hushållsgemenskap i de fall föräldrar har vuxna hemmaboende barn. Några av våra reservationer tänkte jag utveckla litet mer. Vi anser att det skall finnas skäl att lägga in ytterligare poster i försörjningsstödet. Dessa skall behovsprövas utifrån den kostnad som kan uppkomma under den period som den enskilda får ekonomisk hjälp. Beräkningar skall göras efter vad som är skäligt. De poster som vi vill ha med är möbler, tandvård och psykologisk behandling. Tandvårdsförsäkringen har urholkats på ett sådant sätt att det många gånger är svårt för socialbidragstagare att få nödvändig tandvård. Att som regeringen gör dela på akut tandvård och annan tandvård tror vi är olyckligt. För det första måste det ju innebära svåra gränsdragningsproblem. För det andra är ju all vård tandvård egentligen preventiv just i syfte att man skall slippa lidande och att tänderna blir dåliga. Det är egentligen ingen ekonomi i att vänta med tandvård. De stora behandlingarna är ju också många gånger mycket dyrare än de små behandlingarna. Och inte är det väl värdigt att det blir som för kvinnan i det avsnitt jag läste nyss? När det gäller s.k. annat bistånd tycker vi att det är olyckligt att vissa delar inte omfattas av möjligheten att överklaga till förvaltningsdomstol. Det gäller bl.a. avlösar och ledsagarservice som enligt förslaget endast skall vara frivilliga insatser för kommunerna. När det gäller avlösning är vi rädda för att detta särskilt kommer att drabba föräldrar till funktionshindrade barn och personer som ställer upp och bistår sina anhöriga. Annat bistånd omfattar också beslut om vård och behandling. När det gäller att upphöra med ett missbruk är det viktigt att missbrukaren själv kommer till insikt om att han eller hon vill sluta med droger. Ett sätt att nå framgång är, tycker vi, att man själv så långt möjligt har möjlighet att påverka behandlingsform. Socialstyrelsen och AMS har nu i uppgift att lämna förslag för att öka möjligheten för ungdomar upp till 25 år att delta i kompetenshöjande verksamhet. Detta kan gälla både arbete och utbildning. Det är väldigt bra att man arbetar på det här sättet för att öka ungdomarnas kompetens. Häromdagen fick vi t.ex. genom Socialstyrelsen höra att ungdomarna tillsammans med ensamstående föräldrar och invandrare hittills tillhör 90-talets förlorare i flera avseenden, inte minst när det gäller möjligheten att få jobb. Syftet med den kompetenshöjande verksamheten är, som det står i betänkandet, att förhindra att yngre människor fastnar i ett passivt bidragsberoende. Jag delar helt den målsättningen. Från Vänsterpartiets sida har vi ändå några frågetecken. För det första har vi ju inte fått någon rapport än om vad verksamheten skall innehålla. För det andra vill vi att kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna skall klargöras på det här området innan vi fattar beslut. Kommer kommunernas kostnader att öka i och med detta, eller kommer staten att gå in? Finns det i så fall pengar avsatta i budgeten? Vi har i en reservation tagit upp frågan om hur kostnaderna över huvud taget skall fördelas mellan staten och kommunerna i de här sammanhangen, och vi menar också att det är viktigt att finansieringsprincipen får råda. För det tredje skall ersättningen uppgå till minst vad man kan vara berättigad till i socialbidrag, sägs det i propositionen. Bör man inte se upp här, så att man inte hamnar i en gråzon? Vi är av den uppfattningen att om man utför ett arbete skall de lagar som råder på arbetsmarknaden också råda här. Det som betalas ut skall betraktas som lön, och de rättigheter som finns på arbetsmarknaden skall också beaktas. Tidigare i år har fall uppmärksammats där enskilda socialbidragstagare har blivit i stort sett gratis arbetskraft åt företag. I denna del bör förslaget ses över bättre för att motverka att vi får en marknad med människor som varken är arbetstagare eller socialbidragstagare utan befinner sig i en gråzon. Ungdomssatsningarna skulle kanske i stället göras inom arbetsförmedlingens verksamhetsområde. Personligen skulle jag hellre vilja skicka i väg arbetslösa ungdomar till arbetsförmedlingen än till kommunens socialförvaltning. Arbetslösa ungdomar skall inte vara socialbidragstagare. Det är viktigt att vi gör vad vi kan för att socialbidragen skall motsvara sitt ursprungliga syfte: att vara ett ekonomiskt stöd då alla andra vägar är uttömda. I dag har tyvärr socialbidragen alltför mycket fått karaktären av att vara en försörjningskälla. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom Vänsterpartiets alla reservationer, men jag yrkar bifall till reservationerna 6, 13 och 16.

Fru talman! Det gläder mig att det s.k. mormorsupprorets envisa kamp för att anhöriga och närstående i första hand utreds när ett barn av någon anledning måste placeras utanför hemmet nu vunnit gehör hos ett enat socialutskott. Därmed har också ett av Miljöpartiets viktiga yrkanden vunnit gehör. Trots detta beslut vet jag att det finns en oro över att det i texten står "bör" i stället för "skall" när det gäller att i första hand utreda en placering hos anhöriga. Men jag utgår från att landets socialtjänster tar till sig detta tänkande och alltid prövar om det är möjligt med en placering hos anhöriga. Vi vet ju alla hur viktiga rötterna är. Jag vet att man på många ställen redan arbetar efter de här idéerna, men genom alla kontakter jag har haft runt hela landet under de senaste två åren vet jag också att det finns ett stort antal fall där man inte över huvud taget har försökt hitta en placeringsmöjlighet i barnets släkt eller närhet och där man medvetet avstått från att utreda om det finns någon möjlighet till släktplacering. Detta förfaringssätt har skapat många tragedier, mycket sorg och mycket vrede då t.ex. moroch farföräldrar i 50-årsåldern anses vara för gamla samtidigt som en moster i 30-årsåldern kan anses vara för ung. Nu gäller det att vi följer upp det här beslutet och ser vad som sker hos socialnämnderna så att vi verkligen får den här viktiga förändringen genomförd såsom vi tänkte oss. Fru talman! I våra motioner har vi i Miljöpartiet även ett flertal andra viktiga yrkanden. Det handlar bl.a. om att vi anser att modellen med familjerådslag skall användas i större omfattning än i dag när situationen för ett barn är sådan att socialtjänsten måste ingripa. Vi anser att man bör använda sig av den modellen för att försöka lösa alla de gamla konfliktfall som i dag finns mellan familjer, anhöriga och socialtjänsten där barnets anhöriga många gånger med all rätt upplever att de inte får delta i viktiga beslut som berör dem och deras anhöriga och där socialtjänsten stänger dem ute i stället för att hjälpa, stödja och finna en gemensam lösning. När det gäller familjerådslag tycker jag att det är synd att vi inte även här kunde komma överens, så att vi redan nu kunde gå vidare med ytterligare satsningar på familjerådslag jämsides med att metoden utvärderas. Det finns så många förtvivlade människor i vårt land som snarast borde få pröva att lösa sin situation genom ett familjerådslag och som borde få känna att även de har rätt att komma med förslag till en lösning och att någon verkligen lyssnar på dem. Söderhamns kommun är den kommun som har kommit längst i landet när det gäller familjerådslag. För mig har denna kommun blivit den goda förebilden, och den är värd att studera. Familjerådslag är den arbetsmetod som ger de berörda familjerna rätt att vara delaktiga, en rätt som alla familjer med problem måste få. Men än är det inte för sent. Röstar Centern och Vänsterpartiet med oss andra - Miljöpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna - och stöder reservation 40 kan familjerådslagen fortsätta utvecklas samtidigt som utvärderingen genomförs. Fru talman! Jag passar här på att yrka bifall till reservation 40 som handlar om familjerådslag. Vi i Miljöpartiet vill också tillsätta en kommitté som ser över den sociala lagstiftningen och dess tilllämpning för att skapa ett humanare omhändertagande av barn och en bättre rättssäkerhet. Under den senaste tiden har jag vid ett flertal tillfällen fått uppgifter som gör att rättssäkerheten inom socialtjänsten i vissa fall måste ifrågasättas. Ett flertal personer som utretts har gjort gällande att man vid utredningarna enbart tagit upp det som talar mot dem och då ofta också förstorat det negativa. Samtidigt har man medvetet utelämnat det som varit till fördel. Många har också upplevt att sanningen har förvanskats. Det är även vanligt att s.k. frivilliga omhändertaganden av barn upplevs som att de sker under hot. Många har även uppgivit att de av rädsla för repressalier inte vågar ifrågasätta socialtjänstens beslut, eftersom de är rädda för att de skall straffas av socialtjänsten genom att t.ex. umgänget med ett omhändertaget barn försvåras. De påståenden som jag beskrivit har framförts till mig vid ett flertal tillfällen i telefon, muntligt och brevledes. De har också bekräftats som tillämpliga arbetsmetoder av socialtjänstemän. Det är min övertygelse och förhoppning att de allra flesta socialtjänstemän arbetar på ett annorlunda sätt än vad jag har beskrivit, men det finns ändå all anledning att uppmärksamma frågan. När barn far illa är det samhällets skyldighet att ingripa. Men sådana ingripanden måste ske med stor försiktighet och på ett rättssäkert sätt. Ett felaktigt ingripande kan skapa livslånga sår hos barnet och dess anhöriga, och tron på rättssamhället kan för alltid gå förlorad. En annan viktig fråga som vi tar upp är att man bör se över socialsekreterarnas utbildning och införa legitimation för socialsekreterarna. Någon som är oerfaren skall inte kunna få hand om utredningar som kan vara avgörande för en människas hela fortsatta liv. Fru talman! När det gäller socialtjänstlagen i övrigt anser vi att alla beslut som fattas med stöd av lagen skall kunna överklagas, vilket vi yrkade i vår motion. I reservationen räknas ett antal situationer upp där vi anser att man skall ha rätt att överklaga, men tanken är att det skall gälla alla beslut som fattas med stöd av lagen. Vi i Miljöpartiet ställer oss inte bakom regeringens förslag om aktiva åtgärder för att ungdomar under 25 år skall få försörjningsstöd. Vi anser däremot att kommunen skall erbjuda någon form av arbete. Det måste ske på frivillig basis. Det måste finnas en dialog mellan kommunen och den hjälpsökande. Det måste vara den hjälpsökande som bedömer vad han eller hon anser är kompetenshöjande och utvecklande. Annars kan det här förslaget få utvecklas till en form av tvångsarbete, där man får arbeta till en väldigt låg lön. Det kan aldrig vara meningen. Fru talman! Jag står bakom samtliga av Miljöpartiets reservationer. Jag yrkar bifall till reservation 35, som handlar om omhändertagande av barn, samt till reservation 40, som handlar om familjerådslag.

Fru talman! Jag tycker alltid att jag närmar mig sådana här frågor med stor ödmjukhet. Man skulle egentligen vilja ha dessa människor här, så att man riktigt fick tala om hur väl man vill människor som har en utomordentligt svår situation. Det kanske inte alltid är så lätt att förstå, för den som varje dag kämpar för att få matkassan att gå ihop och för att få pengar till att betala de nödvändiga räkningarna. Man kan alltid försöka. Fru talman! Jag vill först tala litet grand om den s.k. riksnormen, som också tas upp i detta socialtjänstbetänkande. I direktiven för översynen av socialtjänstlagen angavs en klar målsättning vad gäller socialbidragen: "Det finns enligt min mening inte någon anledning att överge den princip, enligt vilken kommunerna har stor frihet att med vissa begränsningar själva bestämma normer för socialbidragen. Det är däremot angeläget att åstadkomma större enhetlighet vad gäller normernas konstruktion och innehåll." Så skrev statsrådet Bengt Lindqvist, Socialdemokraterna, när han den 13 juni 1991 utformade direktiven för denna översyn av socialtjänsten. Statsrådet Bengt Westerberg, Folkpartiet, företog ingen ändring i direktiven när han tillträdde vid regeringsskiftet i oktober samma år. Det är märkligt att majoriteten har avlägsnat sig från dessa direktiv. En liten gnutta komiskt är det, med tanke på den politiska hemvisten för de två statsråd som haft sitt ord med när det gäller att ange direktiven för utredningen. Nu uppvisar dessa två partier, Socialdemokraterna och Folkpartiet, tillsammans med Vänsterpartiet ett förslag där man helt uppenbart ikläder sig rollen som förmyndare åt sina egna och andras partikamrater ute i kommunfullmäktige, kommunstyrelser och socialnämnder. Fru talman! Därför har jag reserverat mig mot majoritetens förslag på denna principiellt avgörande punkt. Så har också vår representant i socialtjänstkommittén gjort. Jag hävdar att kommunerna skall ges förtroendet att bestämma normer för socialbidragen. I grunden är det en fråga om tilltron till den kommunala självstyrelsen. Enligt mina utgångspunkter som kristdemokrat är det naturligt att låta de beslut som kan fattas på en beslutsnivå nära människorna fattas där. Motivet till att kommunerna skall ges mandat att fastställa normnivån är bl.a. att såväl kostnadsnivå som lönenivån för breda löntagargrupper skiljer sig mellan olika delar av landet. Den nivå på biståndet som skall utbetalas för de i lagen angivna biståndsområdena bör vara i överensstämmelse med vad man i den enskilda kommunen finner rimligt. Detta är grundläggande för den kommunala demokratin. Socialbidragsnivåer som saknar folkligt stöd är ofta nedbrytande för den gemenskap som är nödvändig i samhället. Enligt min mening borde majoriteten i så fall ha tagit de logiska konsekvenserna och samtidigt förordat ett statligt finansierat socialbidrag. Men det har man inte gjort. Att det föreligger skillnader mellan olika kommuner vad gäller lönenivån för breda löntagargrupper är uppenbart för de flesta. För en tid sedan fick jag från Länsstyrelsen i Kalmar län, som är mitt hemlän, en statistiksamling som bl.a. redovisade inkomstnivån i vårt län i jämförelse med genomsnittet för riket. Förutom att medelinkomsten i Kalmar län hör till de lägsta i landet visar det sig att skillnaden mellan olika kommuner blir tydlig när man ser förhållandet för gruppen löntagare med en inkomst under 100 000 kr per år. Genomsnittet för riket är att 27 % återfinns i denna inkomstgrupp. För exempelvis Borgholm på Öland finner man att hela 43 % av löntagarna i denna kommun har en årsinkomst under 100 000 kr. I Torsås kommun är det 38 % och i Högsby 34 %, för att plocka några siffror från mitt hemlän. För alla som vill visa respekt för skillnaden mellan olika delar av landet blir majoritetsförslaget obegripligt. Det är ju via kommunalskatten som kommittémajoriteten vill finansiera den s.k. riksnormen. Den variation som vi tvingas acceptera vad gäller medelinkomster för olika kommuner bör rimligtvis kunna beaktas i någon mån också när det gäller att fastställa normnivån för biståndet. Det är trots allt från dessa skattebetalare, med en relativt sett låg inkomst, som finansieringen av biståndet skall tas. Detta sätt att se på kommunala frågor hotar inte solidariteten. Tvärtom stärker det respekten för kommuninvånarna och grundlägger det folkliga stöd som socialtjänsten behöver. Jag är övertygad om att det bland landets kommunpolitiker finns en vilja att visa solidaritet med utsatta grupper och fastställa normnivåer som skapar en grundtrygghet för alla kommunmedborgare. Fru talman! Jag vill kommentera några av de reservationer som finns fogade till betänkandet. Jag vill redan nu yrka bifall till reservation 18 och 26. Till skillnad från regeringen föreslog kommittén att även personligt stöd samt vård och behandling som inte är hälso och sjukvård enligt hälso och sjukvårdslagen skulle omfattas av begreppet "annat bistånd". Enligt min mening bör de anhörigas situation lyftas fram och deras arbete uppvärderas. De måste få veta att deras arbete är viktigt. De behöver stöd och avlastning, men också information, kunskap om sjukdomar och träning i t.ex. olika handikapp. Det är angeläget att rätten till bistånd även omfattar personligt stöd samt stöd och avlastning för anhörigvårdarna. Fru talman! Den enskildes inflytande över vården och möjlighet att välja insats är avgörande för motivation och behandlingsresultat. Regeringens förslag innebär emellertid att exempelvis en missbrukare inte längre har möjlighet att överklaga ett beslut om viss vård eller behandling genom förvaltningsbesvär. Detta är otillfredsställande. Rätten till bistånd bör därför omfatta även vård och behandling som inte är hälso och sjukvård enligt hälso och sjukvårdslagen. Jag vill säga några ord om reservation 22. Det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar görs i dag till stor del av andra kommunala organ än socialtjänsten. För att nå en samordning av de resurser som finns i kommunens förvaltningar och i de frivilliga organisationerna bör det enligt min mening vara en skyldighet för kommunerna att upprätta en särskild plan till stöd för det allmänt förebyggande arbetet bland barn och ungdomar. Detta är utomordentligt viktigt i en tid när många barn och ungdomar far illa. Så vill jag gå till reservation 38 om kontaktpersoner. En stor del av de ungdomar som vistas på LVU hem återfaller tyvärr i kriminalitet och drogmissbruk när vården upphört. Uppföljningsverksamheten har stora brister. Ett alternativ till det nuvarande systemet vore att minska på tiden som tillbringas på vårdhem för att på så sätt finansiera kontaktpersoner som ansvarar för uppföljning på ungdomarnas hemort. Det skulle göra behandlingen effektivare inte bara ur kostnadssynvinkel utan framför allt ur vård och rehabiliteringssynvinkel. Fru talman! Jag vill också uttrycka min stora glädje över att ett enigt socialutskott nu vill ha ett tillägg när det gäller barn som måste placeras, nämligen att man i första hand skall undersöka om det finns några i barnets närståendekrets som kan ta över ansvaret. Det är ett oerhört framsteg, tror jag, för först och främst barnen, men även för den lilla gemenskapens betydelse. Släktbanden kan inte nog betonas när föräldrarna av någon anledning inte kan ta ansvar för sina barn. Fru talman! Som jag sade tidigare står vi naturligtvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande har jag bara yrkat bifall till två.

Fru talman! Chatrine Pålsson apostroferade Folkpartiet. Vi utgår från den enskildes behov och hur det bäst kan tillgodoses genom en ramlag som socialtjänstlagen. 15 års erfarenhet har visat att ramlagen har tolkats på olika sätt med, som jag nämnde tidigare, långdragna rättsliga processer och andra problem. Det är därför vi ställer oss bakom en miniminivå, som vi vill kalla det, för sådana ting som livsmedel, kläder, skor etc., som är lätta att prissätta. Problemet, som vi ser det, är att rätten till annat bistånd inte är ordentligt preciserad i lagen och därför kan ge utrymme för olika tolkningar i olika delar av landet till men för den enskilde. Det är den enskilde vi vill värna om.
Fru talman! Jag är väl medveten om att det blev något slags liten kompromiss på slutet. Vad jag tog fram i mitt inledningsanförande var Bengt Westerbergs grundsyn när han tillträdde som socialminister. Det finns väl alltid anledning att göra vissa justeringar, men det fanns ju redan när Bengt Westerberg tog över socialministerposten ganska många års erfarenhet. Jag tycker ändå att man måste använda subsidiaritetsprincipen. Besluten skall fattas på lägsta effektivaste nivå i så stor utsträckning som det är möjligt, eftersom det de facto är kommunerna som betalar.
Fru talman! Direktiven gav utrymme för detta ställningstagande, om det fanns fakta i målet som talade för det. Det var det som kom fram och dokumenterades i den utredning som Carl-Anders Ifvarsson ledde. Vitsen med utredningar är att de får sina direktiv. Direktiven får inte vara för hårt bindande. Sedan kommer man fram till erfarenheter som dokumenteras och som är viktig grund för denna typ av ställningstagande. Då måste man naturligtvis gå vidare och också föra fram förslagen. Det är det som nu sker.

Fru talman! Under de år i början av 1990-talet när arbetslösheten steg upp till höjder vi aldrig tidigare skådat förändrades Sverige. Arbetslöshetens pris är högt. Arbetslöshet leder till ökade klyftor mellan människor, till ökade motsättningar och i värsta fall till att människor slås ut inte bara från arbetslivet utan också socialt.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 Den öppna arbetslösheten skall halveras till år 2000. Det är det överordnade målet för allt vårt arbete här i riksdagen och i regeringen. Därför har vi fattat beslut som räddat oss ur den akuta krisen i Sveriges ekonomi. Därmed har vi också pressat ned räntor och börjat få fart på tillväxten och ekonomin. Därför behandlar riksdagen nästa vecka regeringens förslag om att ytterligare stärka kommuner och landsting genom att fördela ytterligare 8 miljarder till vård, omsorg och skola. Alla dessa beslut, och fler därtill, leder mot målet att halvera den öppna arbetslösheten. Det var tänkvärda texter som lästes upp. Jag tycker att det är viktigt att ha med detta i bakgrunden. Fru talman! Den fråga som vi behandlar här i kammaren gäller förändringar av socialtjänstlagen, betänkande 1996/97:SoU18. Det känns angeläget att placera socialpolitiken i det sammanhang där den hör hemma, nämligen i en helhetssyn på samhällsutvecklingen. Från att tidigare i många avseenden ha haft en överordnad och kontrollerande funktion i förhållande till den enskilde skall socialtjänsten ha en serviceinriktad och hjälpande funktion. De övergripande målen för verksamhet inom socialtjänsten som kommer till uttryck i lagens inledande målparagraf är demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet. Frivillighet och självbestämmande skall vara vägledande vid handläggningen av enskilda ärenden. Det är i ljuset av de förändringar som har skett under kanske framför allt 1990-talet som dagens ärende skall ses. Utvecklingen på arbetsmarknaden och de ekonomiska ansträngningar som kommunerna och staten har gått igenom - bl.a. som en följd av minskade skatteintäkter i arbetslöshetens kölvatten - är grunden för de förändringar i socialtjänstlagen som regeringen har föreslagit och som en majoritet i socialutskottet har tillstyrkt. Fru talman! Jag skall inte uppta kammarens tid med att gå igenom varje enskild förändring av lagen som föreslås i betänkandet och i propositionen. Men jag vill gärna gå in på några områden litet närmare. Det gäller de mest avgörande förslagen. Det handlar om en s.k. riksnorm för försörjningsstöd, om rätten till annat bistånd, om rätten att överklaga kommunens beslut, om stöd till anhöriga, om rätten att flytta till en annan kommun även om man har behov av omfattande vård och omsorg och om barnens rätt i kontakter med socialtjänstlagen. Jag börjar med barnens rätt. Jag är glad över att kunna konstatera att alla partier i riksdagen i sak ställer sig bakom att en ny bestämmelse förs in i socialtjänstlagens portalparagraf. Den nya bestämmelsen innebär att socialtjänsten måste ta särskild hänsyn till vad barnets bästa kräver. Med dagens beslut ser vi också till att flickor och pojkar har rätt att komma till tals när en åtgärd berör dem. Deras inställning skall så långt som möjligt klarläggas, och socialtjänsten skall ta hänsyn till barnets egen vilja med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad. Det betyder inte nödvändigtvis att barnets inställning alltid väger tyngst, men det betyder att hans eller hennes synpunkter alltid måste utredas, redovisas och beaktas. Därmed kan vi i enighet i denna riksdag föra in den tredje artikeln i FN:s barnkonvention i socialtjänstlagen. Det är ett beslut som vi har anledning att vara både glada och stolta över. En förändring som också har nämnts när det gäller barn rör barnens rätt vid familjehemsplacering. Det är också i det fallet viktigt att understryka att det i första hand handlar om barnets bästa. Även när det gäller frågan om rätten att flytta till en annan kommun känns det bra att kunna konstatera att vi nu ger lagstöd åt äldre och funktionshindrade med stora behov av vård och omsorg. Även om detta är ett problem som inte har berört så stora grupper känns det angeläget att frågan nu har fått en lösning. Och för de individer som berörs är detta beslut ett viktigt steg mot rätten att själv bestämma över sitt liv. Jag vill i detta sammanhang också konstatera att det är glädjande att äldres rätt till självbestämmande, integritet och trygghet lyfts fram på flera ställen i betänkandet. När det gäller kommunens stöd och avlösning till anhöriga som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder kommer vi att noga följa utvecklingen. Det är viktigt att se anhöriga som en resurs i vården och omsorgen. Fru talman! Det i propositionen som har vållat mest debatt gäller förslagen om socialbidragen och den s.k. riksnormen. Det har också tagits upp här av tidigare talare. Det fanns skäl att göra förändringar och införa en riksnorm i stället för att ha det som tidigare - att kommunen beslutade. Den utredning som debatterades här tidigare kom fram till att det var stora skillnader mellan kommunerna - större än vad som var skäligt med hänsyn till olika löneskillnader i de olika kommunerna. Socialbidrag och andra insatser från socialtjänsten riktar sig till dem som är mest utsatta i samhället. Socialbidraget är samhällets sista skydd, när allt annat har prövats. Utskottets majoritet delar regeringens bedömning att det krävs en lagstiftning med garantier om lika behandling över hela landet när det gäller den grundläggande försörjningen. Det är en fråga om rättssäkerhet för de mest utsatta - för dem som verkligen behöver samhällets stöd. Den rättssäkerheten är ett nationellt ansvar. Samtidigt måste detta balanseras mot kommunernas rätt till självbestämmande och inflytande. Många frågor avgörs bäst i kommunerna, där man känner till de lokala förhållandena. De förslag som vi behandlar i dag är en klok avvägning mellan å ena sidan den enskildes rättssäkerhet och rätt till lika behandling och å andra sidan det kommunala självbestämmandet. I propositionen föreslås en rikstäckande schablon som garanterar alla ett visst grundläggande skydd. De förändringar som vi nu gör i socialtjänstlagen innebär att vi minskar utrymmet för tolkningar i domstol. Därmed förflyttas inflytandet från den juridiska till den politiska sfären, och det är angeläget mot bakgrund av att antalet överklaganden har ökat markant under senare år. Men det är också viktigt att konstatera att behovet av överklaganden minskar tack vare den tydlighet som nu finns i förslaget till lagstiftning. När det gäller resonemangen om socialbidragen och annat bistånd är det viktigt för mig som socialdemokrat att säga att det handlar om solidaritet. Socialbidraget är det yttersta skyddet för de människor som av olika skäl inte klarar sin försörjning. Det är ett skydd som måste finnas när man behöver det - oavsett vem man är eller var man bor. Och det är en rättighet. Fru talman! Till betänkandet har fogats 50 reservationer och ett särskilt yttrande. Jag kan inte kommentera alla reservationer här, men jag har några kommentarer. Moderaterna tar i sin reservation om allmänna utgångspunkter för socialtjänsten upp frågor som rör den enskildes ansvar och att grunden för socialtjänstlagen måste vara att aktivera människor i stället för att passivera dem. En viktig förändring i lagen, som vi skall fatta beslut om, rör ungdomarna. Kommunerna skall ställa krav på att våra ungdomar skall delta i studier eller praktik för att de skall få socialbidrag. Det är viktigt att våra ungdomar inte blir bidragsberoende, men så långt som moderaterna vill gå - att detta skall gälla alla - vill majoriteten i utskottet inte gå. Det finns också i moderaternas reservationer vissa motsägelser. När det gäller riksnormen sägs det i en reservation att förslaget innebär "ytterligare en detaljstyrning av kommunerna". Det står också att det är en fråga om tilltron till det kommunala självstyret. I reservation 15 vill man dock ha rätt att överklaga när det gäller rätten till annat bistånd. Hur är det? Har moderaterna tilltro till det kommunala självstyret eller inte? Barnens bästa lyfts fram i betänkandet. Och, som jag sade, tredje artikeln i FN:s barnkonvention skrivs in i lagen. Barnkommitténs arbete är i slutskedet. Och ett omfattande arbete har under senare år skett när det gäller barnens bästa. Därför vill jag fråga Barbro Westerholm vad vi kan göra ytterligare. Jag tänker på den reservation från Folkpartiet som finns fogad till betänkandet; jag har inte kunnat se vad Folkpartiet vill göra som inte redan är under arbete. Ett flertal reservationer rör annat bistånd och rätten att överklaga. Att vi gör förändringar när det gäller överklaganderätten innebär ju inte att kommunerna kan låta bli att ge vård till missbrukare och stöd och avlösning till anhöriga. Och vi kommer, som jag sade tidigare, att följa utvecklingen. Flera reservanter vill att en ny utredning skall tillsättas för att se över ett antal områden, bl.a. finansiering och samband mellan socialbidraget och övriga transfereringssystem. Här vill jag säga att reservanterna är tillgodosedda i och med att regeringen i propositionen har föreslagit att en ny utredning skall tillsättas. Fru talman! Låt mig sluta där jag började.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

Fru talman! Vad gäller den fråga som Christina Pettersson ställde till mig vill jag säga att ord ibland har fasligt svårt att lyfta från papperet och bli till konkret handling. Jag tror att Christina Pettersson och jag i själva verket vill samma sak, men med vår formulering blir det tydligare vad som skall göras. Christina Pettersson tog upp frågan om arbetslösheten, och det är bra att få höra detta från socialdemokratiskt håll. Vi måste få i gång jobben för att få resurser till välfärden, men då är det ju bekymmersamt att arbetslösheten ökar. Christina Pettersson nämnde att målet är att arbetslösheten skall halveras till år 2000, men för närvarande ser det ju dystert ut. Vi skall inte ha en arbetsmarknadspolitisk debatt här nu, men jag vill ändå påpeka att det finns en rad hinder som behöver undanröjas för att skapa mer jobb. Sedan till frågan om familjehemsplaceringar. Vi vill alla ha barnets bästa för ögonen. Kunskapen om vikten av placering hos anhöriga och att de problem som barn möter när de skiljs från sin vårdnadsgivare vid väldigt späd ålder behöver nu spridas ut i landet, så att alla som är verksamma inom socialtjänsten känner till den och handlar efter den. Många har ju tyvärr varit inne i trallen att använda barnet som belöning i ett rehabiliteringsarbete, och så får bara inte ske. Vi måste trycka på att det är barnets bästa som skall vara utgångspunkt för placeringen och lyfta fram den kunskap som finns om värdet av att placera barnet hos nära släktingar.
Fru talman! Vi är överens om betydelsen av att se till barnets bästa, och ett enigt utskott har också tidigare uttryckt detta i ett betänkande. Jag är ändå inte riktigt på det klara med vad Barbro Westerholm vill med reservationen, men det kanske vi kan reda ut så småningom. Jag kan nämligen inte se att man utifrån det som sägs i reservationen skulle komma längre än dit där vi i dag redan befinner oss. Jag tänker då på de kommittéer som redan finns. Det gäller Barnkommittén, som arbetar för att få in barnkonventionen i alla lagar som vi har i Sverige, och det gäller Barnpsykiatrikommittén, som ser över olika områden och som skall var klar i år - detta arbete togs för övrigt upp i olika inlägg tidigare i debatten. Det är alltså ett omfattande arbete som pågår. Vi skall som Barbro Westerholm säger inte nu ha en diskussion om arbetslösheten, men apropå de siffror hon pekar på som visar att det ser dystert ut vill jag säga att de senaste rapporterna faktiskt pekar på att det ljusnar. Man kan nu se att det är fler som får arbete. Det är också väldigt viktigt att påpeka den satsning som regeringen har gjort med ytterligare 8 miljarder, som leder till att färre än vad som hade befarats blir uppsagda i kommuner och landsting. Det här är en oerhört viktig satsning i kampen för att få ned arbetslösheten.
Fru talman! Vi har tillgång till litet olika siffror. Faktum kvarstår ändå, att det finns en del hinder t.ex. mot att starta fåmansföretag som måste undanröjas för att vi skall få fart på Sverige. Jag håller med om att det görs en massa på barnområdet, t.ex. de här utredningarna. Jag tycker ändå att det är viktigt att markera att det är väsentligt att de kommer i mål och att det i fråga om utbildningsfrågor verkligen kommer till konkret handling. Det handlar väl här mer om olika formuleringar än om åsiktsskillnader.

Fru talman! Jag tänkte ta upp frågan om ledsagnings och avlösarservice. Enligt förslaget kommer beslut i sådana frågor inte att kunna överklagas med förvaltningsbesvär. Jag är rädd att man i det läget kanske överskattar kommunernas förmåga att frivilligt tillgodose de stora behov som trots allt finns i dag. Familjer med funktionshindrade barn kan behöva avlösning för att orka med en väldigt krävande situation, och jag tror att det många gånger kan leda till en oönskad isolering. Delar inte Christina Petterson den oron i någon mån? I sitt anförande sade hon ju att hon skulle följa utvecklingen. Jag tänkte också ta upp vård och behandling av missbrukare. Vi från Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att man tar till vara den insikt som missbrukaren så småningom kommer fram till, och det blir då viktigt att även valet av behandlingsform kan överklagas med förvaltningsbesvär. I propositionen skriver man att frågan inte lämpar sig för juridisk överprövning. Jag skulle vilja ha Christina Pettersons kommentar till det.
Fru talman! Marie Engström trycker på att stöd och ledsagning blir frivilligt för kommunerna och får det att låta som att kommunerna nu kan strunta i det här. Så är det ju inte, utan kommunerna har ju ett ansvar för sina invånare. De som behöver får också stöd och även avlösning. I lagen lyfter man ju också fram anhörigstödet som någonting viktigt. När vi genomför förändringar måste vi självfallet följa utvecklingen. Jag har en tilltro till att kommunerna kommer att ta ansvar för sina invånare i det här avseendet. Vad gäller vård och behandling av missbrukare är det viktigt att man i samråd med vårdtagarna kommer fram till vilken vård som är bäst och att man tillsammans utformar en behandlingsplan. Jag har tilltro till att de socialsekreterare som arbetar med de här frågorna har kompetensen att föra den diskussionen med vårdtagarna.
Fru talman! Christina Pettersson! Jag tror inte alls att kommunerna på något sätt kommer att strunta i det här. Däremot är jag alldeles förvissad om att kommunerna har en ganska kärv ekonomi och att man många gånger kanske i första hand ser till den. Jag vill hänvisa till vad som står i propositionen i avsnittet om ekonomiska konsekvenser. Där står att relativt blygsamma insatser i form av avlösning kan förhindra alternativt uppskjuta behovet av betydligt mer kostsamma alternativ, t.ex. särskilt boende. Många gånger kan det alltså t.o.m. vara ekonomiskt att göra de satsningar som vi nu pratar om. Jag och Vänsterpartiet menar vad gäller vård och behandling av missbrukare att det trots allt handlar väldigt mycket om respekt för människors integritet att man själv skall kunna påverka valet av behandlingsform.
Fru talman! Jag är övertygad om att våra kommunalpolitiker och socialsekreterare är mycket kunniga om att stöd och avlastning till anhöriga på sikt medför att tunga vårdtagare med hjälp av de anhöriga kan bo kvar hemma. Jag vet att man arbetar mycket med detta. Det finns också ute i kommunerna en uppbyggd organisation kring avlastning, och jag tror inte att kommunerna nu kommer att skrota den, utan man kommer även i fortsättningen att inse behovet och vikten av att ge stöd till anhöriga. När det gäller vård av missbrukare, att man skall kunna påverka sin behandling, är det meningen att man tillsammans med sin socialsekreterare tar fram en behandlingsplan. Jag tror inte att det är ett intrång i integriteten eller att vårdtagarna inte blir hörda i den dialog man skall ha om behandlingen.
Fru talman! Christina Pettersson säger att det underlag som Socialtjänstkommittén tog fram tydligt visade att det var stora skillnader i socialbidragsnivån mellan kommunerna. Det är en ganska förenklad tolkning av vad utredningsmaterialet visade. Det visade nämligen att det var en relativt stor skillnad mellan de kommuner som betalade ut de högsta bidragen och dem som betalade ut de lägsta. Däremot låg de flesta kommuner, även de som låg under Socialstyrelsens norm, ganska nära normnivån, alltså strax under den nivån. Skillnaden var stor mellan dem som låg på ytterkanterna vad gäller lägst och högst, men i övrigt var inte skillnaderna särskilt stora. Det här problemet hade man kommit till rätta med om man hade följt vårt förslag som överensstämmer med regeringens när det gäller socialbidragsnormens innehåll, alltså vilka komponenter som skall ingå i en socialbidragsnorm, och låtit kommunerna själva bestämma beloppen. Det andra Christina Pettersson säger är att behovet av överklagande minskar med det beslut som riksdagen nu kommer att fatta. Att behovet skulle minska kan vi diskutera. Möjligheterna minskar. När regeringen har fastställt en norm går det knappast att överklaga detta. Om man hade följt vår konstruktion och låtit kommunerna fastställa den normen skulle vilken invånare som helst genom kommunalbesvär kunna överklaga beslutet vid det tillfälle då fullmäktige fattar detta beslut. Då skulle domstolarna ha kunnat säga: Detta följer inte lagstiftningens beskrivning av vad som är skälig levnadsnivå eller social grundtrygghet. Och man hade haft en möjlighet till att överklaga än man får enligt det förslag som nu ligger från majoriteten.
Fru talman! När jag lyssnar på Roland Larsson kan jag nästan få intrycket att han tycker att det är bra att man överklagar. Ändringen i lagen innebär en inriktning att man inte skall behöva överklaga. Lagen skall vara så tydlig att vi kommer ifrån alla överklaganden och från att domstolarna skall avgöra vilken hjälp människor skall ha. De allra svagaste har inte den styrkan och den kunskapen att de kan överklaga. Därför är det viktigt att lagen är utformad så att det inte finns skäl för överklagande. Det här anser vi vara ett steg i den riktningen.
Fru talman! Några andra än de allra svagaste i samhället är inte beroende av socialbidrag. Att skilja ut några inom den gruppen är inte särskilt lätt. Beträffande önskvärdheten att överklaga är det i varje fall utifrån min utgångspunkt viktigt att det finns rättstrygghet, att människor har möjlighet att få sin sak prövad. Det tycker jag är en viktig del. Därför är inte antalet överklaganden i sig någon målsättning. Det minskar även med vårt förslag därför att möjligheten att överklaga i det enskilda fallet när fullmäktige väl har fastlagt normen inte finns kvar. Däremot kan fullmäktigebeslutet överklagas. Det blir bara en gång varje år då man fastställer normen. Jag tycker att ni något missat poängen i diskussionen. Detta borde ha tagits upp på ett annat sätt. Det hade förenklat både för kommunerna och inte minst i den interna diskussionen i frågan.
Fru talman! Jag har svårt att se att det skulle ha förenklat för kommunerna. I och med att det är en riksnorm och det är klart fastställt vad som skall ingå i den måste det vara enklare för kommunerna än att varje år besluta om normen. Jag sade i mitt anförande, något som är oerhört viktigt, att var man än bor i landet skall man ha rätt till samma stöd.
Fru talman! Christina Pettersson talade om de moderata kraven på aktivering och kravet på eget ansvarstagande gentemot socialbidragstagarna. Möjligheten att ställa krav på dem som är under 25 år, som regeringen föreslår, är ett bra steg i rätt riktning. Jag ger gärna regeringen beröm för det. Min fråga är: Om man nu genom detta steg erkänner att villkorat bistånd är en bra metod för att motverka passivisering och liknande, varför då inte använda detta även gentemot andra grupper?
Fru talman! Som jag sade i mitt anförande är det viktigt att ungdomar inte blir bidragsberoende, att de inte går ut skolan och börjar sitt aktiva liv med att vara bidragsberoende. Det här är ett sätt att komma ifrån det. När det gäller de övriga, dem som är över 25 år, pågår mycket arbete. Det är inte så att de sitter hemma och får socialbidrag, utan de har en dialog med sin socialsekreterare och får uppgifter om arbeten att söka. Det ställs krav på socialbidragstagare redan i dag, men det sker i en dialog och i samförstånd, vilket är viktigt för vuxna bidragstagare. Eget ansvarstagande understryks mycket tydligt i propositionen och betänkandet. En väldigt viktig del i den förändring av socialtjänstlagen som gjorts är att man tar hänsyn till individen och jobbar på ett helt annat sätt i dag med dem som får socialbidrag mot tidigare då man hade en mer kontrollerande uppgift. Utvecklingen har skett i den riktning som jag också kan utläsa i moderaternas reservation. En viktig del är att ta hänsyn till den enskilda personen.
Fru talman! Christina Pettersson säger att det för dem under 25 år är extra viktigt att inte bli bidragsberoende och att man därför tar till detta med villkorat bistånd. Men det är väl viktigt för alla grupper i samhället att inte bli bidragsberoende. Om man kan se att detta är en bra metod bland alla de andra som Christina Pettersson räknar upp är det väl bra att använda den även för 25-30-åringar eller ännu äldre personer. Jag förmodar att det som Christina Pettersson räknar upp beträffande dialog och andra former av krav även gäller dem som är under 25 år. Varför inte ha hela skalan av metoder för alla grupper som socialtjänsten möter för att ge så adekvat stöd och hjälp som det bara går?
Fru talman! Det är extra viktigt för ungdomar att inte bli bidragsberoende. Det blir svårare att komma ur beroendet och komma in i utbildningar osv. om man inte är väldigt aktiv. Det är särskilt viktigt för ungdomar. Man kan tycka att vi skall villkora socialbidraget för alla. Men vi tycker att det är viktigt för vuxna människor att få vara med och känna en viss frihet över i vilka former man skall söka arbete, delta i en utbildning osv. Därför tycker vi att vi kan villkora för ungdomar men att det skall finnas en viss frihet att välja för dem som är över 25 år.

Fru talman! Jag tänkte återigen ta upp frågan om ungdomar upp till 25 år, som vi har diskuterat tidigare. Min fråga till Margot Wallström är om ett villkorande av socialbidragen skulle vara den bästa lösningen för våra ungdomar. Jag har ytterligare en fråga, som gäller den rapport som nu kommer från Socialstyrelsen och AMS. Kommer det att innebära att ytterligare pålagor läggs på kommunerna - vad jag förstår kommer utbildning, kompetenshöjning, praktikarbete och annat att ske i kommunal regi - eller får kommunerna statliga pengar för dessa ändamål? Jag vill också fråga Margot Wallström om vi även i fortsättningen skall skicka våra arbetslösa ungdomar till socialförvaltningen eller om de kommer att ha möjlighet att gå till arbetsförmedlingen, vilket jag skulle tycka vore mycket trevligare. Jag vill också ta upp en fråga som vi egentligen inte har debatterat. Det finns inga reservationer i frågan, men den finns beskriven i propositionen. Det gäller hushållsekonomisk rådgivning. Från vänsterpartiets sida har vi flera gånger skrivit motioner i frågan och tagit upp den i andra sammanhang. Kommer behovet av hushållsekonomisk rådgivning att uppmärksammas i och med den nya utredningen? Det finns ju försök som visar hur väl det har slagit ut och att kommunerna många gånger tjänar på att göra satsningar inom det här området. Kommer dessa satsningar att utökas också inom socialtjänsten?

Fru talman! Jag får tacka för det uttömmande svaret. Men jag är fullständigt övertygad om att de flesta ungdomar absolut vill ha jobb. Man skall egentligen inte behöva villkora bidrag. Jag är helt övertygad om att de vill ha jobb, utbildning, komptenshöjning och att de vill delta i alla möjliga verksamheter. Jag skall förtydliga min fråga litet grand. Är det arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen som kommer att förmedla erbjudandena till ungdomarna?

Fru talman! Först vill jag rikta ett tack till socialministern för hennes ambitioner och kraft att försöka komma till rätta med alkoläsken. Jag hoppas bara att hon också kommer att lyckas sprida litet grand av detta sociala patos till den övriga delen av statsförvaltningen. Det är väl det som egentligen är konststycket, har jag förstått. Jag vill egentligen ta upp en annan fråga. Socialministern säger att ingen av de förändringar som har skett i samhället under senare år ger någon anledning till förändring av de principer som socialtjänstlagen bygger på och att socialbidraget skall vara det yttersta skyddsnätet när det gäller det ekonomiska biståndet inom socialtjänsten. Jag tycker att detta är positivt. Jag vet inte om Margot Wallström hade kommit hit när jag i mitt anförande tidigare berättade litet grand om hur många av våra arbetslösa ungdomar som i dag är helt och hållet beroende av socialbidrag för att klara sin försörjning. Det är siffror som är mycket tråkiga och allvarliga. Därför vill jag fråga: Om man inte vill ändra socialtjänstlagen för att hantera detta problem, och det tycker jag inte är den väg som man skall välja, vilka generella åtgärder anser då regeringen att man bör vidta för att lösa problemet? Det är en viktig fråga. Jag tycker att det inför de närmaste årens sociala debatt är något av en huvudfråga hur man löser detta problem, för även långsiktigt kommer problemet att finnas kvar i icke obetydlig grad.

Fru talman! Jag tror inte att någon har någon annan uppfattning än att man skall sätta in all kraft på att försöka undvika att ungdomar blir beroende av socialbidrag. Men jag tycker ändå att frågan också har en principiell sida. Förhållandet är att en stor del av den svenska befolkningen står utanför vårt generella trygghetssystem. Det gäller framför allt ungdomen. Visst skall vi göra allt vi kan för att ungdomarna inte skall behöva bli beroende av stöd för sin försörjning utan skall klara sig genom sitt arbete. Men när de blir beroende av stöd, och det blir några, är det då inte rimligt att också de omfattas av det generella trygghetssystemet? Vad detta är för grupp i samhället som vi skall särbehandla på det här viset har jag inte riktigt förstått.

Fru talman! Folkpartiet välkomnar naturligtvis att regeringen lyfter fram närståendevården och att socialministern gör det också här i kammaren. Vi tycker dock att lagen är litet vagt utformad på den här punkten. Man glömmer ofta hur viktigt det är att närståendevården skall vara frivillig, både för den som vårdar och för den som vårdas. Vidare tycker vi att man måste underlätta för närståendevårdarna. Därför har vi i vår reservation, som stötts av moderater, centerpartister och kristdemokrater, lyft fram att regeringen borde ta ett initiativ till överläggningar med de båda kommunförbunden, för att se hur ett ökat stöd till närståendevårdarna skulle kunna komma till stånd. Vid sådana överläggningar skulle man ta upp en fortsatt utbyggnad av avlastning, frågan om växelvård, förbättringar av kommunernas regler för hemvårdsbidrag, ökade möjligheter att anställa närstående, möjligheten att utvidga kretsen av närstående till att omfatta fler och också möjligheten till en förlängd vårdperiod. Min fråga till socialministern är om regeringen kan tänka sig att ta ett sådant initiativ till överläggningar med kommunförbunden.

Fru talman! Då hoppas vi att den här tiden inte blir för lång. Jag skulle helst se att man satte i gång med det här ganska omgående. Vi har ju signaler om närstående som så att säga håller på att bli patienter själva. Vi har också signaler om önskemål från yngre närstående om den här förlängda perioden, signaler om att det som det i dag är möjligt att övertyga sin arbetsgivare om i många fall är en för kort period. Vi skulle, i enlighet med vår reservation, vilja se att det här inte fick dröja.

Fru talman! Jag tycker också att mycket av det som socialministern här framme har sagt om förslaget till socialtjänstlag är mycket bra. Det gäller inte minst ambitionerna för framtiden. Men det finns en fråga som vi kristdemokrater har tagit upp i vår motion och som inte har fått så där hemskt mycket utrymme. Det gäller missbruksvården. Vi vet att många missbrukare har det jättesvårt i dag. Väldigt många kommuner under stark ekonomisk press har inte kunnat prioritera som man kanske borde ha gjort. I och med regeringens förslag, tappar man nu möjligheten att överklaga ett beslut om viss vård eller behandling genom förvaltningsbesvär. Då har jag en fråga till socialministern. Hur tror socialministern att det här skall kunna fungera? Redan nu är det ju ytterst svårt för vissa missbrukare att få riktig vård och behandling. Vi vet hur det har gått med LP-stiftelsen. Den håller på att rekonstrueras. Kommunerna har de facto haft ytterligt svårt att prioritera den här verksamheten. Ser Margot Wallström någon fara i att ta bort den här möjligheten? Det gör jag.

Fru talman! Det tenderar ju ibland att bli så i samhället att vi hamnar i det ena eller andra diket. Vi har ju ett exempel nu som gäller omstruktureringen av psykiatrin. Där har vi verkligen sett att man har stängt utan att bygga upp något annat. När det gäller missbruksvården tycker jag också att det är fantastiskt med öppna vårdformer. Det är väldigt många som har fått mycket god hjälp av dessa. Men sedan vet vi att det finns ett antal missbrukare som inte klarar en rehabilitering under öppna vårdformer, utan som på olika sätt behöver en mer fast behandling, som jag vill kalla det. Eftersom det här inte är något som finns inom hälso och sjukvårdslagen utan som kommer utanför, finns ju problemet med de gränsdragningar som vi, ibland kanske felaktigt, har gjort. Jag ser ett antal människor som kanske hamnar mellan stolarna av det skälet. Dem vill jag verkligen värna om, och jag hoppas att vi skall kunna följa upp det här, så att vi verkligen ser vartåt det lutar. Det är fråga om missbrukare av alla slag, och tyvärr ser vi ju att blandmissbruket ökar generellt sett. Det gör att det väldigt ofta verkligen behövs professionella specialenheter för att klara den här formen av rehabilitering. Jag vill då fråga socialministern om det den kommande tiden kommer att ske någon uppföljningsverksamhet när det gäller missbrukarnas problemsituation i dag. Kommer man bara att invänta signalen? Det tycker jag i så fall inte är tillräckligt.

Fru talman! Min fråga till socialministern gäller också socialbidraget till ungdom under 25 år. Miljöpartiet anser att kommunerna skall erbjuda någon form av arbete. Vi vill inte ha det här med att man skall kunna kräva motprestationer av dem som får pengarna. Om man skall kunna göra ett bra arbete, känner vi att det måste finnas en dialog mellan bidragstagarna och kommunen i stället för att man har en tvångssituation. Det tycker vi är litet olyckligt, och det kan hanteras väldigt olika i olika kommuner. Det kan ju vara så att de här personerna blir dåligt motiverade för att utföra de här kompetenshöjande arbetena, eller praktikarbetena. Varför har ni inte valt den mjukare linjen med att man i stället kanske hade haft ett erbjudande om ett arbetstillfälle?

Fru talman! Det låter ju bra, men i många fall är det inte fråga om missbrukare. Det finns ju också många som i dag har en ekonomiskt besvärlig situation. De kan känna sig väldigt besvärade inför det här. Ändå finns det ju i propositionen också med ett förslag om att man, om man inte ställer upp på de kompetenshöjande åtgärderna eller praktiken, faktiskt kan få ett minskat socialbidrag. Då har man ju ett tryck på sig. Hur klarar man sig då? Skall man svälta, eller vad skall man dra ned på då? Socialbidraget är ju relativt litet som det är redan nu.

Fru talman! Trots statsrådets vältalighet kan jag inte komma bort från intrycket att argumenten för riksnormen andas något som kan liknas vid att vi politiker på riksnivå skulle vara bättre skaffade att bedöma vad som är lämpligt och att vi skulle ta ett större ansvar än de lokala politikerna. Men det viktiga är väl egentligen inte att det ser likadant ut över hela landet, utan det viktiga är väl att bra beslut fattas. Där kan jag ännu inte se att riksdagens beslut skulle vara bättre än beslut som fattas i varje kommun av lokala företrädare, som dels har nära till verksamheten, dels har en specifik kunskap om de lokala förhållandena. Jag är litet rädd för att metoder cementeras i stället för att mångfaldens blommor får blomma på olika orter så att man sedan kan ta lärdom av varandras modeller.

Fru talman! Jag håller givetvis med socialministern om att det finns frågor som det lämpar sig att fatta beslut om på riksnivå, liksom att det finns frågor som det lämpar sig att fatta beslut om på en annan nivå. Jag tycker att ett slags närhetsprincip, en princip om lägsta möjliga nivå nära verksamheten, är en ganska bra princip. Just i det här fallet hamnar detta, som jag ser det, i kommunen. Jag har nämligen svårt att se att det här är en fråga som behöver lyftas upp på nämnda vis. Som sagt: Man kan ha olika åsikter om den saken. Mig förefaller det klart att här borde de lokala politikerna ha bästa kunskapen om vilka förhållanden som gäller och därmed om vilket beslut som det är bra att fatta.

Fru talman! Jag skulle vilja tala om en av de motioner som jag varit med om att väcka under allmänna motionstiden och som ligger mig närmast om hjärtat. Först skulle jag vilja uttrycka min besvikelse över att vår motion behandlats i socialutskottet. I första hand tycker jag att det handlar om en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Således borde motionen bli behandlad i arbetsmarknadsutskottet. Med tanke på hur socialutskottet har behandlat motion 1996/97:So803 - utskottet skriver helt enkelt att man inte är beredd att tillstyrka den; detta utan någon som helst argumentation e.d. tror jag att det skulle ha varit lyckat om motionen hade behandlats just i arbetsmarknadsutskottet. Jag behöver inte tala om för utskottets majoritet eller för någon annan vilken kris vården och omsorgen i dag lever i. Säkerligen känner ni liksom jag, och många med mig, väldigt mycket för dem som drabbas hårdast av nedskärningarna. Självklart är det mest eftersträvansvärda att vården, omsorgen och utbildningen får de resurser som behövs för att det skall gå att ge en så god service som möjligt. Vi måste dock också titta på frågan om vilken arbetsmarknad vi skall ha i framtiden. I motionen föreslås att staten inrättar en fond för arvodering av konsulter inom vård, omsorg och utbildning. Målet är att slå två flugor i en smäll. Först och främst vill vi som har skrivit motionen försöka skapa en marknad för sådana tjänster som det finns ett starkt behov av - ett behov som dock inte kan omsättas i verklig efterfrågan, eftersom det saknas ekonomiska resurser. Här har vi alltså en imperfektion i marknadsekonomin som jag anser att det är ett samhälleligt ansvar att rätta till. Det finns en kompetens. Det finns nämligen år av erfarenhet hos stora grupper, framför allt hos kvinnor inom nämnda sektorer. Däremot finns det få utvecklingsmöjligheter. Framför allt finns det få möjligheter att styra den egna yrkesutövningen. I dag tyngs de personer som arbetar inom vård och omsorg framför allt av de ordinarie uppgifterna. Jag säger: Låt de här kvinnorna, för det är mest kvinnor vi talar om, starta eget vid sidan av! Låt arbetslösa få behålla a-kassan och gå in tillfälligt då luckor uppstår, varvid de som startar eget kan få tillfälliga uppdrag! De arbetslösa får därmed fotfäste på arbetsmarknaden och kan fortsatt ha en fot i verksamheten, samtidigt som en fast anställd kan utvecklas och få ett ekonomiskt incitament att verkligen fördjupa sin kunskap. Det här är också en väg att sätta etikett på den specialistkompetens som hittills varit starkt undervärderad och som inte fått den status som den förtjänar. Det är bra med eget företagande för kvinnor. De flesta egenföretagarna är ju män. Ett egetföretagande vid sidan av ger också möjlighet till att nya vyer öppnas och till att man får ett bättre självförtroende. Jag skulle kunna ge några exempel. Det gäller då tre nivåer. Den första nivån - jag tar skolan som exempel - är den direkta undervisning som en elev kan få. Det är den resurs som samhället står till tjänst med. Den andra nivån inträder när ett barn har ett problem. Då får barnet gå till kurator, skolpsykolog eller skolsköterska. Den tredje nivån gäller ett tillfälligt specifikt problem i en verksamhet vilket det i dag inte finns någon möjlighet att åtgärda, eftersom kommunernas ekonomi är så pressad. Jag talar nu om direkta konfliktpunkter som behöver åtgärdas men som på grund av det ekonomiskt begränsade utrymmet tyvärr läggs åt sidan. Jag skulle vilja ta upp några motargument mot den modell som jag har föreslagit. Det första är att detta är en kommunal angelägenhet och att kommunalt självstyre skall gälla. Vi i Miljöpartiet värnar mycket starkt om det kommunala självstyret, men det är kommunerna och verksamheterna själva som avgör hur och när en konsulttjänst behövs. Kommunerna kan inte inom sin verksamhet ha en sådan specialistkompetens. Det kommer troligen aldrig att finnas ekonomiskt utrymme för detta. Låt oss uppmuntra dem som specialiserar sig och blir verkligt bra på någonting. Ett annat argument mot den här modellen skulle vara att den slår ut ordinarie jobb. Jag vill först säga att statsunderstödda konsulter inte skulle konkurrera med det utbud som i dag finns. Det finns i dag nästan ingen efterfrågan på sådana. Den är så oerhört begränsad att det inte skulle bli en osjyst konkurrens. Den fond som vi föreslår för utbetalning av de aktuella medlen skall vara tidsbegränsad till förslagsvis fem år för att inte slå ut ordinarie verksamhet. Ansökningar skall prövas av en myndighet eller av ett kansli på ett sådant sätt att den ordinarie verksamhet som kommunen är skyldig att ha inte inskränks. Ett annat argument skulle kunna vara ett den här modellen skapar en konsultexplosion. Jag tror inte det, eftersom det rör sig om begränsade taxor. De flesta verksamheter har redan i dag ett konsultanslag, men det förslår inte tillräckligt långt. Antalet timmar som varje projekt kan ta i anspråk skall också vara begränsat. Det skulle också kunna sägas att det här skapar byråkrati. Inte heller det kan jag hålla med om. Det skulle med enkla regler kunna skapas en relativt liten administration för handhavandet av de här projekten. Jag var mycket förvånad över att motionen behandlades i detta betänkande. Faktum är att det här förslaget inte kräver någon ändring av socialtjänstlagen. Kommunen svarar visserligen för socialtjänst inom sitt område, men arbetsmarknadspolitiska åtgärder och utbildning på högskolenivå, dvs. det som den här motionen och modellen syftar till, är inte först och främst kommunala verksamheter. Den stora svagheten med den här motionen är finansieringen. Vi har inte föreslagit någon direkt finansieringsmodell eller något fast anslag. Vi anser att regeringen skulle kunna utreda det här. Detta var den första sak som jag ville ta upp. Den andra är den debatt som i dag har förts om arbetsplikt för ungdomar. Det blev riktigt hårresande när socialdemokraternas företrädare Christina Pettersson sade beträffande socialbidragstagare som är äldre än 25 år att det sker en dialog i samförstånd för vuxna bidragstagare. Underförstått är någon dialog i samförstånd inte nödvändig när det gäller dem som är under 25 år. Christina Pettersson sade också: Vi tycker att det är viktigt för vuxna bidragstagare att själva få påverka och vara med om att bestämma. Är det inte viktigt för dem som är under 25 år? Vi kan konstatera att en ung person har rätt att sitta i Sveriges riksdag fr.o.m., som t.ex. i mitt fall, 21 års ålder men inte har någon lagstadgad rätt att själv påverka vilka kompetenshöjande åtgärder som är lämpliga i det egna fallet. Socialministern talade även om frivillighet i stället för tvång. Jag vill här konstatera att den lagändring som föreslås i högsta grad innebär ett tvång, eftersom den innefattar en repressalie. Låt mig citera ur utskottsbetänkandet: "Enligt den föreslagna 6 d § skall den som utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller kompetenshöjande verksamhet eller utan godtagbart skäl uteblir från sådan verksamhet kunna vägras fortsatt försörjningsstöd eller få utgående stöd nedsatt." Vad betyder det här? Ni som står bakom den här lagen blir mig i dag svaret skyldig. Inte heller socialministern gav ett svar på detta till min kollega. Vad skall de som inte uppfyller det här villkoret och blir fråntagna sitt stöd försörja sig på i stället? Skall de tigga, skall de stjäla eller skall de svälta ihjäl? Det måste ni svara på. Annars kan ni inte införa en sådan här lag. Man kan också undra om det är socialsekreteraren som i samråd med länsarbetsnämnden skall avgöra vilken lämplighet olika åtgärder har. Har socialsekreteraren kompetensen att styra en annan människas framtida yrkesutövning och yrkesliv? Jag känner inte till att de har det i så stor utsträckning. Socialministern talade om drogmissbruk och sade i samma andetag att ungdomar är de största socialbidragstagarna. Men de flesta ungdomar är inte drogmissbrukare, och det verkar därför vara väldigt underligt att mot det stora flertalet införa en tvångsåtgärd, något som är ett viktigt principiellt avsteg från en tidigare politik. Det rör sig alltså inte om ett erbjudande utan om ett tvång. Det sista som jag vill ta upp är det faktum att även studenter som inte kan få ett feriejobb skall underkastas denna lag, om de är mellan 20 och 25 år. Varför skall en socialsekreterare bestämma vilken praktik eller annan åtgärd som är kompetenshöjande för en person som går tredje året på KTH? Varför får inte ungdomarna föra det som Christina Pettersson kallar en dialog i samförstånd eller vara med om att bestämma och själva påverka?
Fru talman! Självklart skall man föra en dialog även med ungdomar under 25 år. Att jag inte nämnde det innebär inte att man inte skall ha en sådan dialog. För mig är det kanske så självklart att jag inte nämnde det. Det är också viktigt att komma ihåg att Socialstyrelsen och Arbetsmarknadsstyrelsen ser över det här och tar ställning till utformningen. Jag tycker att socialministern ganska väl utvecklade hur det här kommer att gå till och hur man kommer att arbeta med ungdomarna. Jag har själv tidigare arbetat med ungdomar, och det är för mig oerhört viktigt att man för en dialog, arbetar långsiktigt och ser till vilken utbildning, praktik osv. som ungdomarna behöver för att komma vidare, undvika att hamna i ett bidragsberoende och i stället förbli aktiva.
Fru talman! Jag måste säga att det här är rent upprörande. Jag har en mycket klar uppfattning av hur det replikskiftet såg ut. Christina Pettersson anförde då som skäl för att man gick in för just denna specifika åldersgrupp att det är viktigt för dem som är över 25 år att få påverka och vara med om att bestämma. Jag tolkar det antingen så, att Christina Pettersson inte gav något argument för att man gjorde en speciell avgränsning för dem som är över 25 år, eller så som jag sade, att detta är viktigare för dem som fyllt 26 än för dem som är mellan 20 och 25 år. Jag återkommer gärna till en fortsatt debatt med Christina Pettersson när vi har fått snabbprotokollet. Christina Pettersson är mig vidare svaret skyldig på frågan vad de som vägras ersättning skall leva av, om de inte får socialbidrag, vilket enligt lagen är den sista utvägen? Skall de tigga, svälta eller stjäla?
Fru talman! Självfallet skall våra ungdomar varken tigga, stjäla eller svälta. Som jag hänvisade till utvecklade socialministern ganska väl att man i vissa fall kanske måste ta hänsyn till att det blir svårigheter, om man inte för en sådan dialog med ungdomen som jag tidigare inte nämnde. Vad jag främst vill understryka som viktigt är att ungdomar kommer i utbildning, så att de kan försörja sig i framtiden. Vi kan tillsammans studera snabbprotokollet och prata om detta.
Fru talman! Christina Pettersson nämner frivilligheten och att åtgärden skulle föregås av en dialog med den unge och säger att detta står omnämnt i propositionen. Men i betänkandet finns inget sådant omnämnt. Det är betänkandet som gäller, bl.a. Denna dialog finns inte reglerad i lagförslaget, att den unge själv skall kunna vara med och påverka. Det står att socialsekreterare och socialtjänst skall samråda med länsarbetsnämnden, inte med den unge. Det finns inget lagreglerat skydd för den unge som innebär en möjlighet att själv påverka vad som skall anses vara kompetenshöjande. Det talas om frivillighet. Men varför skall unga som t.ex. är tillfälligt arbetslösa vid högskolestudier omfattas av en tvångsåtgärd? Det betyder att man vill ha en motprestation för socialbidraget. Det anspelar på värderingen att man skall göra rätt för sig - jobbar du inte, så får du inte något att äta. Det leder till en principiellt viktig diskussion om arbetstagarens utsatthet. Christina Pettersson sade slutligen att våra ungdomar självfallet inte skall svälta, tigga eller stjäla. Men vad skall de då göra, om de blir av med stödet?
Fru talman! Det kan vara intressant att fördjupa sig i denna diskussion när utredningen från Socialstyrelsen och Arbetsmarknadsstyrelsen är klar och vi vet hur åtgärderna är utformade och kan ta fasta på det. Socialministern utvecklade också detta med studerande ungdomar som får socialbidrag på somrarna. Hon sade att man kanske skall ha studiebidrag på sommaren också. Man måste försöka hitta lösningar. Det är inte rimligt att ha socialbidrag under sommaren. Det viktigaste även för den gruppen ungdomar är att de får jobb under sommaren och får erfarenhet av att arbeta.
Fru talman! Om jag sade att det var upprörande förut, är det här dubbelt upprörande. Det visar sig här att man fattar beslut om ett principiellt viktigt avsteg från nuvarande socialpolitik och grundläggande värderingar. Ändå säger Christina Pettersson att vi skall avvakta vidare utredningar för att se hur åtgärderna skall organiseras. Man har alltså ingen kontroll och vet inte vad dessa bestämmelser kommer att få för verkan. Man har fortfarande inte tänkt färdigt om vad som egentligen skall gälla för ungdomar som är sommarlediga men inte kan försörja sig. Man måste väl tänka igenom det först, innan man gör ett så viktigt principiellt avsteg att de ungdomarna skall omfattas av en tvångsåtgärd för att få grundläggande mänskliga behov täckta. Jag vill ge förslaget djupt underkänt. Jag hoppas att debatten i samhället fortsätter å det intensivaste. När samhällsklimatet hårdnar är det olyckligt att de som har det svårast, t.ex. invandrare och ungdomar, är de som först kommer att omfattas av tvångsåtgärder och därmed utpekas som en belastning för samhället. Denna politik är direkt ungdomsfientlig. Varför har man inte tittat på den ungdomspolitiska utredningens förslag om ungdomslön i stället? Varför detta tvång?

Herr talman! Förändringstakten i europeisk säkerhetspolitik är mycket hög. 1997 framstår som ett nyckelår för den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår del av världen. De förändringar som pågår sker på flera plan och rör ett flertal organisationer. En viktigt process handlar om EU:s utvidgning, som är den centrala delen i den nya alleuropeiska säkerhetsordning som vi försöker skapa. Grundidén bakom EU-samarbetet är att förhindra att krig utbryter mellan de länder som utkämpade det andra världskriget. Den utgångspunkt som fanns vid EU:s bildande är naturligtvis tillämplig alltfort. En väl genomförd utvidgning av Europeiska unionen är ett högt prioriterat utrikes och säkerhetspolitiskt mål för regeringen. NATO:s beslut att inleda diskussioner om en ny utvidgning av alliansen har också starkt bidragit till den pågående förändringen av det säkerhetspolitiska landskapet. Beslut om vilka länder som skall ingå i en första utvidgningsomgång kommer enligt planerna att fattas vid NATO:s toppmöte i Madrid den 8-9 juli. Sverige deltar inte i besluten om NATO-utvidgningen, men vi för fram våra synpunkter. Vi vill se - respekt för alla länders säkerhetspolitiska val, - ökad säkerhet för hela Europa, - inga nya skiljelinjer. NATO har självt markerat att utvidgningen skall bidra till hela Europas säkerhet - även vad gäller de länder som nu inte omfattas av utvidgningen. NATO har ett stort ansvar för att leva upp till detta sitt åtagande. Förutom den planerade NATO-utvidgningen pågår också en förändring av NATO och dess samverkan med icke-medlemmar, bl.a. en ökad tonvikt på krishantering, en fördjupning av samarbetet inom Partnerskap för fred, PFF, och ett utbyggt samarbete med Ryssland. 27 maj ett omfattande samarbetsavtal. Detta måste betraktas som en historisk händelse - en av de viktigaste efter det kalla krigets slut. Överenskommelsen innebär att man upprättar ett gemensamt råd, med regelbundna möten på politisk nivå, tätt politiskt och militärt samarbete och samråd samt, där så är möjligt, gemensamt beslutsfattande och agerande. Denna samverkan omfattar ett mycket brett område, alltifrån allmänna säkerhetspolitiska frågor till krishantering och nedrustningsfrågor. Grunden finns nu således för att engagera Ryssland i ett långtgående samarbete med NATO, vilket också underlättar för ett bredare europeiskt samarbete. Detta är viktiga steg på vägen mot gemensam säkerhet i Europa som vi från svensk sida så gärna välkomnar. Mycket kommer samtidigt att bero på hur avtalet genomförs, och med vilket konkret innehåll det fylls. Det är naturligtvis av avgörande betydelse att samarbetet mellan NATO och Ryssland inte sker på bekostnad av andra länders säkerhetsintressen. Herr talman! Det euroatlantiska partnerskapsrådet - som kommer att förkortas EAPR - bildades formellt i Sintra i Portugal den 30 maj. Det bör ses som ett viktigt led i de säkerhetspolitiska förändringarna i Rådet är i sin tur en del av det utvecklade Partnerskap för fred, vars syfte är att vidareutveckla samarbetet mellan NATO och en bred krets av partnerländerna på de områden som inte handlar om försvaret av det egna territoriet. Sveriges deltagande i PFF har hittills gjort det möjligt för oss att förbättra vår egen förmåga att genomföra fredsfrämjande insatser och krishantering tillsammans med samarbetsländerna. Samarbetet inom PFF är en förutsättning för att militära insatser liknande den i Bosnien skall kunna genomföras och bli effektiva. PFF spelar dessutom en viktig förtroendeskapande roll, eftersom det bidrar till att öka samarbetsytorna på det militära området mellan de europeiska länderna. Det euroatlantiska partnerskapsrådet blir paraplyorgan för det hittillsvarande PFF-samarbetet. Det nordatlantiska samarbetsrådet, NACC, som tillkom för att stärka samarbetet mellan NATO och de forna Regeringen ser EAPR i första hand som ett organ för praktiskt samarbete kring krishantering som utförs av NATO. Vi fäster också stor vikt vid de möjligheter rådet erbjuder att ge oss bättre delaktighet i planering och beslutsfattande i sådana krishanteringsinsatser där vi bidrar med trupp, såsom exempelvis i Bosnien. Liksom tidigare krävs FN eller OSSE-mandat för fredsfrämjande aktioner. Samarbetet avgränsas till den del av NATO:s arbete som inte rör försvaret av medlemsstaternas territorier eller säkerhetspolitiska garantier. Detta är avgörande för att Sverige som militärt alliansfritt land skall kunna delta i samarbetet. En annan utgångspunkt är att varje land självt avgör på vilka områden och i vilken utsträckning det vill delta i samarbetet mellan NATO och partnerländerna. Sveriges regering och riksdag har full kontroll över vårt samarbete med NATO och övriga partnerländer. Sverige kommer att delta endast i de delar vi själva vill delta i. Ytterligare en viktig aspekt är EAPR:s alleuropeiska karaktär. Samtliga 43 PFF-länder, inklusive Ryssland deltog i bildandet av EAPR. Vi fäster från svensk sida särskild vikt vid att det euroatlantiska partnerskapsrådet och NATO-Ryssland-rådet får likvärdig ställning och vid att frågor som berör samtliga partnerländer diskuteras parallellt i de båda organen. EAPR-kretsen kommer att mötas en gång i halvåret på utrikes och försvarsministernivå. På ambassadörsnivå kommer rådet att mötas i Bryssel en gång per månad. Det finns också möjlighet till möten på stats och regeringschefsnivå. Bildandet av det euroatlantiska partnerskapsrådet innebär inga förändringar i rådande arbetsfördelning mellan berörda europeiska organisationer. Det gäller såväl Organisationen för säkerhet och samarbete i VEU, och Europarådet. Tanken är att komplettera deras verksamhet, inte att konkurrera med dem. Dubbelarbete och konkurrens mellan organisationerna måste undvikas. Regeringen ämnar återkomma till riksdagen i en skrivelse i höst om innehållet i det svenska deltagandet i EAPR. Herr talman! Med det euroatlantiska partnerskapsrådet och vidareutvecklingen av Partnerskap för fred har vi fått ett instrument som kan användas för att öka förtroendet både i Europa och i vårt närområde. Samtidigt kan rådet stärka våra möjligheter att möta nya utmaningar på krishanteringsområdet. EAPR har stora möjligheter, men det ankommer på deltagarna att nu fylla det med konkret innehåll, till nytta för alla berörda. Tillsammans kan ett upptagande av nya medlemmar i EU, NATO-Ryssland-avtalet och Euroatlantiska partnerskapsrådet, rätt utnyttjat, utgöra nya viktiga steg i byggandet av gemensam säkerhet och en europeisk säkerhetsordning, där alla länder deltar. Jag vill avslutningsvis understryka regeringens uppfattning att ett aktivt svenskt deltagande i det euroatlantiska partnerskapsrådet inte på något sätt förändrar Sveriges grundläggande hållning. Vi förblir en nation som förenar vår säkerhetspolitiska position utanför militärallianser med ett aktivt ansvarstagande för Europas säkerhet.

Herr talman! Utrikesministern inledde med att beröra EU:s utvidgning. Jag är vänsterpartist och ser inte medlemskapet i EU som en säkerhetspolitisk nettofördel för Sverige. Det innebär givetvis att jag inte heller för andra ser det så. Den delen av anförandet lämnar jag tills vidare därhän. Positionerna torde vara väl kända såväl inom som utom riksdagen. Vad gäller PFF fanns det, som jag uppfattar det, en bred uppfattning att Sveriges undertecknande av ramdokumentet hade sin utgångspunkt i Sveriges deltagande i FN:s fredsbevarande operationer. Utrikesministern antyder också att så fortfarande är fallet. Nu utvidgas PFF, men utvärderingen av den hittillsvarande planeringsprocessen har skett utan politisk diskussion. Det gäller i vart fall i riksdagen och i samhället i övrigt. I vilken utsträckning diskussioner har förts inom regeringen har vi i riksdagen liten kännedom om. Utrikesministern avslutar med att deltagandet i Euroatlantiska partnerskapsrådet inte på något sätt förändrar Sveriges grundläggande säkerhetspolitiska hållning. Om vi i den här processen vid varje steg som tas utan politisk diskussion får höra detta, blir det med förlov sagt föga trovärdigt. Det här är en process som sker till stor del öppet men också smygande, och vi kan först i efterhand se dess effekter. Just detta med i efterhand tycker jag är symtomatiskt. Vi får här reda på att Sverige har deltagit i detta med undertecknande. Så småningom, om ett antal månader, kommer vi att få ta ställning till detta.

Herr talman! Vad gäller själva rådet handlar det om att NACC, det tidigare samarbetsrådet i PFF, upphör och att i stället det euroatlantiska partnerskapsrådet har bildats. Detta förändrar ingenting alls. Det finns inga förpliktelser i detta. Det är en konsultationsmekanism, precis som det var tidigare. Däremot öppnas nu större möjligheter att gå in i olika typer av samarbete. Detta kan man se som ett smörgåsbord. Frågan är vilka delar av det samarbetet eller vilka rätter av smörgåsbordet vi vill ta till oss. Då måste riksdagen naturligtvis vara med och säga sitt, och vi återkommer till riksdagen om detta.
Herr talman! Min synpunkt på detta var den att vi i ett läge med snabba och djupgående förändringar i det svenska säkerhetspolitiska mönstret hamnar i en situation där vi i efterhand får godta stegen. Stegen tas utan politisk diskussion i en mycket liten krets i regeringen och i en miljö där i övrigt myndigheternas, främst Försvarsmaktens, ställning är utomordentligt stark. Jag menar att det här gäller förändringar av sådan vikt att riksdagen på ett annat sätt än vad som sker vid en sådan här informationsstund måste få tillfälle att ta ställning, inte i efterhand till en skrivelse. Vi måste få en stimulans till en djupgående diskussion i riksdagen och i samhället i övrigt.
Herr talman! Jag tycker att det är alldeles utmärkt med en ordentlig diskussion. Den bör också vara grundad på fakta. Då måste man först inse att rådet i sig inte innebär någon större förändring. Däremot ligger det en mängd möjligheter i det här. Låt oss diskutera de möjligheterna men också se att det här kan finnas begränsningar. Det är det som vi nu skall analysera. Det här är ännu inte på något vis klart. Vi skall analysera detta och komma tillbaka till riksdagen. Vi agerar här på precis samma sätt som alla andra länder. Min granne vid rådsmötet var den schweiziske utrikesministern, och jag lovar Jan Jennehag att Schweiz inte går in på några äventyrligheter när det gäller neutraliteten.

Herr talman! Jag tycker själv att det är något svårt att tala om huruvida det här blev bra eller inte för Europas säkerhet innan NATO har fattat beslut om utvidgning. Jag är inte i den positionen att jag kan säga det innan det har skett. Vi måste förhålla oss så pass kallt och kritiskt analyserande att vi förbehåller oss rätten att se hur processen hanteras till dess det första beslutet har fattats och vi har sett vad som kommer efter. Det vi hittills har sett av NATO i den här processen har varit positivt, nämligen att man arbetade så konstruktivt tillsammans med Ryssland och fick ihop detta historiska avtal. Man har även inbjudit andra länder utanför NATO-kretsen till möjlig samverkan inom det euroatlantiska partnerskapsrådet. Jag ser detta som positiva delar i processen. Jag vill först se Madridbeslutet innan jag avger något omdöme. Lennmarker frågade hur vi skall vara representerade på ambassadörsnivå i rådet. Jag menar att det lämpligaste sättet att vara representerad är att ackreditera vår ambassadör i Bryssel till rådet. Det blir en sidoackreditering. Det är så det i praktiken har fungerat tidigare. Då blir det också formaliserat på det sättet.

Herr talman! Jag har under hela diskussionen om processen med en utvidning av NATO sagt att vissa principer som vi måste följa skall vara tydliga. En av de principerna är en respekt för alla länders säkerhetspolitiska val. Vi kräver det för vår säkerhetspolitiska position, och vi måste kräva att andra länder visar små länder denna respekt. Det ligger ett tungt ansvar på NATO, när man nu förändrar den säkerhetspolitiska kartan, att inte nya diken grävs. Det skall inte dras nya oöverstigliga skiljelinjer. Därmed skall säkerheten öka för hela Europa, inte bara för några stater på bekostnad av andra. Detta är våra principer. Jag förstår inte logiken i att i dag, innan besluten har fattats, säga att principerna följs av NATO. Man måste väl ändå först se vilka beslut NATO faktiskt fattar.

Herr talman! Utrikesministern avslutade sitt tal med att hänvisa till att detta deltagande inte på något sätt förändrar Sveriges grundläggande säkerhetspolitiska hållning. Det föranleder mig att fråga vad den grundläggande säkerhetspolitiska hållningen i dag är. Jag menar att vi ganska tydligt kan se att Sverige är på glid i NATO-frågan. Sverige deltar alltmer. Precis som utrikesministern sade tidigare, deltar man flitigt i att välja bland rätterna på smörgåsbordet. Frågan är om inte regeringen ganska snart sväljer hela smörgåsbordet och vill vara med i allt. Jag kan inte förstå vad det är som föranleder att man nu så snabbt skall vara med i den nya organisationen. Återigen är det fråga om en sammanslutning som skall trimma krigsorganisationen för att bemöta eventuella krig. Det är ju vad PFF i stor utsträckning gör. Det är inte längre fråga om fred och nedrustning. Det förs inte heller från regeringshåll någon debatt eller görs ett starkt ställningstagande mot att NATO fortfarande är en kärnvapenallians. Regeringen accepterar tyst i dag att med hjälp av ett utvidgat NATO den yta i världen där man kan agera aktivt med kärnvapen kommer att utvidgas. Jag skulle vilja ha svar på vart Sverige är på väg i NATO-frågan i dag. Är det inte dags att regeringen tydligt deklarerar sin ståndpunkt och kanske gör som Moderaterna och Folkpartiet, dvs. säger att man tänker sig ett medlemskap på sikt?
Herr talman! Jag är något förvånad över Marianne Samuelssons inlägg. Det är som om Marianne Samuelsson inte har hört vad jag har sagt. Sverige är ett militärt alliansfritt land. Denna grundhållning ändras inte på något sätt. Jag har framhållit det i min information till riksdagen flera gånger. Att Sverige dessutom är starkt mot kärnvapen och aktivt verkar mot kärnvapeninnehav torde vara allom bekant. Det har ingenting med den här debatten att göra. Vi kommer att fortsätta det arbetet. I den här debatten måste man försöka skilja på vad som är försvaret av ett lands territorium och att vi måste samverka i fråga om fredsfrämjande insatser. Fredsfrämjande insatser sker på FN:s mandat. Det är det vi gör tillsammans med NATO i Bosnien. På Marianne Samuelssons inlägg verkar det som om hon aldrig hört talas om Bosnien. Det är det vi gör där. Sådant måste man faktiskt förbereda sig för. När vi skickar svenska soldater till den typen av operationer, skall vi göra det utan att ha något som helst inflytande över den typen av operation? Det är det som Marianne Samuelsson nu säger. Jag tycker att det är oansvarigt.
Herr talman! Jag har både läst, hört och även sett hur regeringen den senaste tiden har agerat i dessa frågor. Jag och flera med mig har noterat att man i större utsträckning öppnar dörren för NATO. Det är inte längre fråga om att vara alliansfri. Jag tror inte att omvärlden uppfattar Sverige så. Den nya organisation man tydligen skall ingå i med ambassadör, innan riksdagen ens har fått möjlighet att fatta beslutet, innehåller en ny del, nämligen att försvarsministrarna skall träffas. Tidigare har det varit utrikesministrarna, men här ingår även försvarsministrarna. Det måste väl i praktiken innebära ett nytt ställningstagande?
Herr talman! Jag ber verkligen riksdagen att vara mycket noga i att göra skillnad på det som handlar om försvaret av ett lands territorium och försvarsförpliktelser till andra länder. Det är alliansens, NATO:s, hårda kärna. Men det är också alliansfrihetens hårda kärna. Det är en glasklar gräns mellan detta och deltagandet på FN-mandat i fredsfrämjande aktioner. Jag kan inte nog tydliggöra detta. Här behövs tydligen mycket pedagogik för att detta skall sjunka in. Jag blir ganska upprörd och ogillar mycket när riksdagsledamöter tillvitar varandra åsikter som man aldrig har uttalat. Jag har inga planer på att försöka få Sverige in i NATO. Regeringen har inga planer på detta. Är det inte lika bra att höra vad vi säger? Vi menar faktiskt vad vi säger. Jag kräver respekt för den här åsikten, och vill inte behöva få den ifrågasatt. Jag förstår inte vad det skulle vara för vits för min del att ständigt uttala detta, men på något vis i hemlighet tycka någonting annat. För mig är skillnaden mellan territorialförsvar och fredsfrämjande glasklar. Jag skulle hoppas att också riksdagens ledamöter kunde göra dessa två viktiga saker klara för sig.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för informationen. Det är bara några dagar sedan detta råd formellt bildades, och som riksdagsledamot kan man förstås till en början känna att det inte är helt tillfredsställande att diskussion inte har förts i riksdagen innan Sverige blir medlem i ett sådant här samarbetsorgan. Men jag tar fasta på att utrikesministern säger att det kommer en skrivelse i höst från regeringen. Jag tror nämligen att det är viktigt med tanke på vad som händer inom den europeiska säkerhetsstrukturen. Det finns många samarbetsorgan. Under sommaren kommer det att stå ytterligare klart hur den säkerhetspolitiska kartan kommer att se ut efter Jag tar fasta på att utrikesministern säger att detta är ett samarbetsorgan, som skall vara ett praktiskt organ för krishantering. Det skall vara beslutsfattande, och det är bra för oss som bidrar med trupp. Det är bra att riksdagen får titta på detta i höst för att i förhållande till andra strukturer kunna se hur arbetet skall bedrivas. Jag tycker också att det är viktigt - och det sade ju också utrikesministern väldigt tydligt - att detta inte har någonting att göra med försvarsgarantier eller en gemensam säkerhetspolitik inom NATO. Det är ändå en princip som vi har slagit fast i riksdagen, att vi kan se samarbete inom ramen för vår militära alliansfrihet som något positivt. Jag tycker alltså att det skall bli spännande att få jobba med detta, och titta på vad det här samarbetsorganet praktiskt kan tillföra Sveriges och Europas säkerhet.
Herr talman! Det euroatlantiska partnerskapsrådet är just ett råd. Det är alltså ingen organisation som Sverige söker medlemskap i, utan ett forum för konsultation och samråd. Det som man skall konsultera om är just hur man skall arbeta med Partnerskap för fred. Det gäller de frågorna - det är där substansen ligger. Sverige har ännu inte åtagit sig något särskilt i den här substansen ännu. Det kommer att göras successivt, men innan ett program dras upp för detta vill regeringen samråda med riksdagen. Därför planerar regeringen nu denna skrivelse till hösten. Jag har hört efter litet grand med andra utrikesministrar om hur de har förfarit. Det är samma förfarande i alla länder - alla går inte till riksdagen, men inget land har begärt besked från riksdagen innan bildandet av rådet. Rådet i sig innebär nämligen inte några egentliga förändringar. Det är först när man börjar ta för sig av smörgåsbordet som förändringar kan uppstå. Inför detta skall naturligtvis den normala processen med riksdagen ske.
Herr talman! Detta föranleder mig att ställa en väldigt kort fråga. Utrikesministern sade i sitt anförande att varje land avgör självt i vilka delar man vill samarbeta. Jag utgår från att regeringen kommer att presentera i skrivelsen inom vilka områden som Sverige vill samarbeta och vara med i rådet, så att vi kan diskutera det hela utifrån det.
Herr talman! För regeringen är samarbetet inom Partnerskap för fred, som riksdagen enhälligt ställde sig bakom 1994, det bärande i det hela. De principerna gäller alltfort. Regeringen skall nu litet mer konkret tydliggöra dem i en skrivelse till riksdagen. Det kan vara så att vissa länder vill betona andra delar av samarbetet - delar som Sverige kanske inte alls vill vara med i. Därför är det viktigt att inte bara visa möjligheterna för riksdagen, utan att också låta riksdagen vara med och sätta begränsningar i detta arbete.
Herr talman! Det är utomordentligt viktigt att Sverige är med i de sammanhang där fred och säkerhet kan skapas i Europa, och där det kan göras inom ramen för Sveriges militära alliansfrihet. Det euroatlantiska partnerskapsrådet erbjuder ett sådant forum. Sverige har ju tidigare varit med i Partnerskap för fred och varit observatörer i NACC. Jag ser det som alldeles naturligt att Sverige också nu, när dessa ombildas till det euroatlantiska partnerskapsrådet, finns med där och samverkar för de syften som riksdagen har beslutat om att Sverige aktivt skall arbeta för. Man kan se detta som en operativ förlängning av den under det kalla kriget berömda aktiva svenska utrikespolitiken. Då kunde vi verbalt stå upp för de här universella värdena. I dag kan vi också göra det tillsammans med andra som har samma syften som vi, och vi kan göra det eftersom det finns ett FN-mandat i botten. Jag tar tacksamt emot utrikesministerns information om att riksdagen i höst skall få ta ställning till vilka delar av det euroatlantiska partnerskapsrådet som Sverige skall delta i. Det sker i konsekvens med det som riksdagen gjorde när Sverige gick in i samarbetet inom Partnerskap för fred. Då förberedde utrikesutskottet ett betänkande som sedan behandlades i kammaren, där utskottet ganska noggrant redovisade inom vilka områden det ansåg att Sverige borde medverka. Jag förstår att detsamma kommer att ske på det här området till hösten. Man kan bara föreställa sig vad som skulle ha hänt om Sverige inte skulle ha gått med i detta - om Sverige skulle ha ställt sig utanför. Det skulle ha varit en hopplöst omöjlig signal till omvärlden efter det aktiva arbete som Sverige har utfört i Bosnien.
Herr talman! Det senaste tycker jag är viktigt att hålla fram. Våra europeiska partner i Bosnien t.ex. har visat hur mycket de uppskattar Sveriges insatser - de må sedan vara NATO-land, NATO-soldat eller icke NATO-medlem. Sverige har väldigt mycket att ge vad gäller fredsfrämjande insatser eftersom Sverige har en sådan långvarig och omfattande FN-verksamhet. Sverige tillför på det sättet mycket till det här arbetet. Det skulle ha varit väldigt underligt från svensk utgångspunkt, men också från hela Europas utgångspunkt, om Sverige inte skulle ha varit med i detta arbete. Det är alltså frågan om ett alleuropeiskt råd, där 43 länder deltar. Som jag sade finns Ryssland med, och även t.ex. det mycket neutrala Schweiz.

Herr talman! Oavsett hur man ser på de långsiktiga relationerna mellan Sverige och NATO tror jag att det är värdefullt att Sverige är med i detta råd som nu har bildats. Jag noterade att utrikesministern vid två tillfällen talade i termer av att NATO:s utvidgning, avtalet med Ryssland osv. inte får ske på bekostnad av andra länders säkerhetspolitiska intressen. Jag skulle uppskatta om utrikesministern här i klartext ville säga vad det - i alla fall till en mycket stor del - handlar om, nämligen de baltiska ländernas säkerhetspolitiska intressen. De är ju också en del av Sveriges långsiktiga säkerhetsintressen. Det är alltså inte acceptabelt att de baltiska länderna hamnar i någon form av säkerhetspolitiskt tomrum. Det skulle nämligen vara riskabelt för alla länder runt Östersjön. Ryskt maktspråk, som vi då och då har sett tendenser till, kan inte accepteras vare sig det gäller de baltiska länderna eller några andra. Dessutom ber jag utrikesministern markera att Sverige ser som en huvuduppgift inför samtal om EU:s utvidgning att de baltiska länderna behandlas på precis samma villkor som andra länder som är intresserade av att komma med. Också detta är ju ett starkt svenskt intresse, och ur baltisk synpunkt ett säkerhetsintresse.
Herr talman! NATO har ett väldigt stort ansvar för de baltiska ländernas situation när man nu en gång har öppnat möjligheten för medlemskap och diskussionen har satts i gång. Det beslut som kommer att fattas i Madrid är synnerligen viktigt, inte minst för de baltiska länderna. Det måste ju vara sådant att det inte faller undan för ett ryskt intressesfärstänkande. Samtidig har NATO nu sin speciella relation med Ryssland. Det gäller att hitta en balans i detta. Vi måste följa vad NATO kommer att göra väldigt noga. En av bedömningarna som man måste göra sedan är ju om det blev bra eller inte. Jag tycker att NATO, i den mån man inte tar in de baltiska länderna som medlemmar, ändå har ett stort säkerhetspolitiskt ansvar för de baltiska länderna. Det måste manifesteras på något sätt. Det viktigaste är naturligtvis att hela processen är öppen och att den inte karakteriseras av några stängda dörrar. Det skulle leda till stora problem. Det vi kan medverka tydligt och klart i är ju EU utvidgningsprocessen. EU med sitt ännu mer genomgripande vardagliga samarbete mellan de olika länderna kan komma att betyda ofantligt mycket i de baltiska länderna. För vår del är det mycket viktigt att de baltiska länderna får samma behandling som alla andra länder när det gäller utvidgningen. Här är ju Sverige synnerligen aktivt för att det inte bara skall bli de länder som finns nära stora västliga länder som skall få stå först i kön i utvidgningen. De baltiska ländernas EU-inträde är väl så viktigt.
Herr talman! Det avgörande är ju, som utrikesministern också säger, att processen är öppen, och det gäller väl både i fråga om NATO och i fråga om EU. Man får inte falla tillbaka i något gammaldags tänkande i intressesfärer. Det skulle vara förödande. Jag uppskattar det beskedet. När det gäller den rent traditionella säkerhetspolitiken, dvs. NATO-sidan av den här diskussionen, är det NATO som är viktigt. Sverige är inte med NATO i dag. Men när det gäller EU-utvidgningen är ju Sverige mycket viktigt. Vi har ju, i kraft av vårt geografiska läge och våra traditionella kontakter, en roll att spela som knappast något annat land i Europa kan spela på samma sätt. Om jag får ta detta som ett besked att det här kommer att vara en huvudfråga, och att det också kommer att sägas tydligt i klartext att det är en huvudfråga för Sverige att de baltiska länderna behandlas precis som varje annat land som vill komma in i olika större europeiska sammanhang, så är det mycket positivt. Men det vill till att man säger detta tydligt varje gång man har tillfälle.
Herr talman! Jag har de senaste två tre veckorna besökt tre utrikesministerkolleger i deras länder. Där har jag personligen på ett mycket tydligt sätt klargjort att EU-utvidgningen är en process som är synnerligen betydelsefull för de baltiska staterna, och inte bara för dem. EU-utvidgningen är en fråga som har historiska dimensioner. Den måste hanteras på ett mycket ansvarsfullt sätt av EU. I går hade jag tillfälle att sitta ned med kommissionären Hans van den Broek för att också föra det här samtalet inför de avier som kommer i juli. Det gäller inte minst betydelsen av en gemensam förhandlingsstart för alla länder. Där blickar vi naturligtvis särskilt mot de baltiska länderna. Detta är en mycket högt prioriterad fråga för den svenska regeringen.

Herr talman! Jag är mycket tacksam för att vi har fått den här genomgången av det nya rådet. Jag hade egentligen tänkt att ta upp frågan om debatten, men jag tycker att det har belysts så bra att man från alla håll här i riksdagen efterlyser en mer genomgående debatt om den här frågan. När inte ens vi här i riksdagen kan skilja på olika facktermer utan uttrycker oss oförsiktigt, hur skall det då vara möjligt för svenska folket att sätta sig in i den här komplicerade frågan? Jag menar att det är helt nödvändigt att man får klart för sig hur Sverige står i relation till militäralliansen NATO och till att denna militärallians breder ut sig i hela Europa med undantag för Ryssland. Det måste ju ändå kännas ganska underligt för folk som upplever sitt land som alliansfritt att man är så positiv till detta. I samband med detta kommer en hel del saker att behöva diskuteras. Vad får det här för konsekvenser? Vad får det för konsekvenser för upprustningen i Europa? Vad får det för konsekvenser när man måste ta pengar till vapen i stället för att använda dem till att förbättra de sociala förhållandena? Vi har ju sagt att det är där som spänningarna finns och att det är där som vi borde arbeta. Jag menar att det fattas mycket här. Jag ser verkligen fram emot att vi i Sveriges riksdag får möjlighet att diskutera de här frågorna innan allting är klart.
Herr talman! Vi skall hjälpas åt för att föra den här debatten. Den är ju inte helt enkel. Jag erkänner gärna det också. Men jag tror ändå att man måste börja i det fundamentala som är skillnaden mellan territorialförsvar och fredsfrämjande insatser. Om man börjar där skall man också se den tendens som finns i dag, nämligen att territorialförsvaret faktiskt är någonting som minskar i alla länder. Det minskar i volym och det minskar i kostnader. Det skall vi vara väldigt glada och tacksamma för. Det gäller inte bara i vårt land utan i andra länder också. Det som växer till är vårt kollektiva ansvar för fredsfrämjande insatser där de kan behövas. Vi skall inte heller göra insatserna annat än när vi har mandat från FN eller OSSE. Jag tycker dessutom att vi måste komma ihåg att utgångspunkten för hela förändringen i Europa i dag faktiskt är att Warszawapakten har upplösts. Det finns länder som vill ha en annan säkerhetspolitisk identitet i dag. Med tanke på allt de har upplevt inom Warszawapaktssfären tycker jag att vi är skyldiga att lyssna på dem och inte bara säga att de har fel när de vill söka en annan säkerhetspolitisk identitet och när de vill bli NATO-medlemmar. Vi måste förstå det, men vi har rätt att kräva att processen med hur stort NATO skall vara måste hanteras på ett mycket ansvarsfullt sätt.
Herr talman! Jag anser att den här frågan är den största säkerhetspolitiska fråga som har uppstått sedan andra världskriget. Det är viktigt att vi tittar på det här ordentligt. Det s.k. avtalet mellan Ryssland och NATO diskuteras ju faktiskt på andra ställen i världen, dock inte i Sverige. Likadant har det varit med diskussionen kring utvidgningen. Det har varit mycket kritik i USA och Frankrike. Jag kan inte följa hela utvecklingen, men här i Sverige har vi inte ens haft någon diskussion om detta. Nu står vi inför detta och får veta hur positivt det är och att vi måste ta hänsyn till vad de vill. När vi är med i EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik har vi ett ansvar för Europas säkerhet. Vi i Sveriges riksdag borde också få ha synpunkter på det här.
Herr talman! Med det stora intresse vi har i internationella frågor och i utrikes och säkerhetspolitiska frågor är det klart att vi har ett ansvar oberoende av vilka organisationer vi är med i. Vi skall hålla oss till de principer som är vägledande för svensk utrikespolitik. Det tycker jag är helt fundamentalt. För egen del tycker jag att NATO-Rysslandavtalet är väldigt positivt. Jag ser det som en historisk händelse och som ett viktigt dokument. Det finns de som av NATO-egoistiska skäl kritiserar det här, t.ex. USA. De ser detta som en urgröpning av NATO:s hårda kärna. Men jag tycker att det snarare talar för att det var ett bra avtal. Jag tycker inte att det gör någonting om den gamla traditionella kärnan i NATO reduceras till förmån för de nya delarna, de som är mer konfliktlösande och samarbetsinriktade.
Herr talman! År 1997 ser ut att bli ett mycket spännande år när det gäller säkerhetspolitiken och den framtida säkerhetspolitiska strukturen i Europa. Att NATO är en viktig del i det här arbetet har riksdagen redan beslutat i samband med höstens kontrollstation. Vi skriver i utskottet bl.a. att organisationen bidrar till stabilitet och säkerhet i Europa. Därför är det viktigt att Sverige aktivt är med för att ge våra synpunkter men också för att ta emot andras synpunkter och för att se vad som kommer att hända. Framför allt är det viktigt att vi inte hamnar i ett sämre läge när den säkerhetspolitiska strukturen nu förändras. Jag har några frågor till utrikesministern. Utrikesministern nämner en alleuropeisk säkerhetsordning. Det skulle vara intressant att höra hur utrikesministern ser en sådan framtida alleuropeisk säkerhetsordning. Var går gränsen för hur långt det svenska säkerhetspolitiska samarbetet med NATO kan gå, utan att alliansfriheten ifrågasätts? Är NATO, som utrikesministern ser det, motorn i arbetet för att få till stånd en alleuropeisk säkerhetsordning?
Herr talman! För mig är en alleuropeisk säkerhetsordning någonting som är mycket brett. Jag tror att man bygger freden i vardagen. Därför menar jag att EU är den allra viktigaste delen i en alleuropeisk säkerhetsordning. Där har man sammanflätandet, detta att vi vanliga människor kommer nära varandra, att vi förstår varandra och litar på varandra. Det är det viktigaste för att bygga fred. Det finns också andra organ som kommer att ha stor betydelse i det här arbetet: Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, men naturligtvis också NATO. Men det måste vara ett kraftigt förändrat NATO. Det är ju inte NATO som militärallians, som har sin gamla kärna kvar, som blir enklast att sätta in i en alleuropeisk säkerhetsordning. Som jag ser det måste det alleuropeiska också innebära att alla länder kan vara med. Då talar jag också om Ryssland. Då är vi i en situation där vi är bortom militärpakter och därmed också bortom alliansfrihet.
Herr talman! Ministern nämnde att riksdagen 1984 var enig i fråga om PFF. Det här nya atlantiska säkerhetsrådet karakteriserades som en vidareutveckling av PFF, som alltså skall öka säkerhetsytan för de europeiska länderna. Jag refererar här direkt utrikesministern. Det är ju ett ganska förändrat PFF i så fall. Vidare sade ministern att säkerhetsrådet skulle komplettera, som jag uppfattade, OSSE och Europarådet och jag tror att hon nämnde någonting mer. Jag undrar vad det är som måste kompletteras genom en förändring av PFF, som inte kan kompletteras inom de organisationer som redan finns. NATO är ju trots allt - det tycker jag att vi inte får glömma - en militärallians som har en försvarsgaranti och som också har med länder med kärnvapen. Vi har ju varje år en omfattande och tydlig skrivelse om OSSE. Jag tycker att man i de organisationerna borde kunna finna möjligheter till dessa kompletteringar, utan att behöva göra en sådan här stor förändring av
Herr talman! Jag tittade just på datumet. Det var alltså våren 1994 som riksdagen tog ställning till den dåvarande regeringens skrivelse om PFF-frågorna. Det var en enhällig riksdag som då sade ja till samarbetet. Vad vi har talat om här i dag är alltså Partnerskap för fred, på samma sätt. Det är samma principer som gäller. Vi har några års erfarenhet. Vi tycker att de erfarenheterna gör att vi vill vara med när det här arbetet nu kommer att fördjupas. Vi har framför allt erfarenheten från Bosnien, där vi samverkar med NATO-länder och icke NATO-länder. Bosnienoperationen har ju i sin samordning gått förvånansvärt bra. Men samtidigt har det hela tiden funnits lösningar som har varit ad hoc. Vi har fått vara med litet grand på kanten i beslutsformerna eftersom det inte har funnits någon struktur för detta. Nu får vi en struktur, i den mån en NATO-ledd operation återigen behövs. Vi kan inte bortse från att så kan vara fallet - alltså en omfattande fredsbevarande operation. Då är det NATO som har den största styrkan, och då är det bra för oss att kunna samverka med NATO. Men fortfarande får man inte se det som att NATO skall gå in av sig självt någonstans. Det handlar ju om att man gör detta på mandat och uppmaning från FN eller OSSE. OSSE är en mycket viktig organisation. Men den har inte själv någon militär kapacitet och den kommer heller inte att få det eftersom så många länder är emot att så skulle bli fallet. Här gäller det att se till hur verkligheten är. Vi har 16 länder som är sammanslutna i NATO. Det är klart att de länderna håller på den militära kapaciteten inom denna organisation - också om man nu dessutom utvidgar organisationen med ytterligare tre eller fem länder. Det här har vi att leva med när vi söker samarbetsformer på fredsbevarandeområdet - jag talar då inte om annat än fredsbevarandeområdet.
Herr talman! Vi talar ofta om just FN och om nödvändigheten av att framhålla FN och att stärka FN. Bosnien har vi hanterat under ett FN-mandat. Jag känner en viss rädsla för att om vi får ett starkt atlantiskt säkerhetsråd, som är starkt förbundet med NATO, kommer det att inkräkta på det som vi menar är viktigt, nämligen FN som det övergripande organet när det gäller just praktisk krishantering, konfliktförebyggande arbete m.m.
Herr talman! Jag håller gärna med om att fick man tänka själv, fick man bestämma själv i världen, skulle jag mycket hellre vilja ha ett ännu starkare FN - ett FN som också hade snabbinsatsstyrkor, som själv kunde agera snabbare och inte behövde vända sig till många länder, vare sig de är i allians eller har förberett sig på annat sätt för att sköta sina uppgifter tillsammans. Men man kan inte delta i de väldigt ansvarsfulla insatser som FN ber oss om genom att önsketänka. Man kan ha ideal och försöka vrida världspolitiken så gott man kan - det kan vi vara överens om och hjälpas åt med. Men ändå gäller det att gilla läget. Militärstyrkan finns där den finns i dag. Vi måste då se till att den samordnas på bästa sätt för fredsbevarande insatser. Det är ändå mycket bättre att den har den inriktningen än bara ett traditionellt försvarande av det egna territoriet.
Herr talman! Jag skulle, utrikesministern, vilja ställa en fråga angående den omförhandling med NATO som jag har förstått är på gång för Sveriges del när det gäller Partnerskap för fred, PFF. Jag har haft uppe frågan tidigare med statsrådet Schori och även med försvarsministern. Kommer Sveriges riksdag att ha möjlighet att besluta och ha inflytande i frågan just om Sveriges engagemang och om omfattning och innehåll när det gäller vårt avtal med NATO? Denna fråga ställer jag delvis med anledning av att jag vet att den pågående stora PFF övningen utanför Bohuskusten bl.a. har inneburit att Viggenplan deltar och att det har varit en svår fråga för regeringen att besluta om de skulle få vara med eller inte.
Herr talman! Som jag har sagt tidigare kommer vi tillbaka till riksdagen med en skrivelse om de här frågorna. Försvarsministern och jag har talat om hur vi skall hålla riksdagen informerad, inte bara genom den här skrivelsen utan litet mer kontinuerligt. Vi tar naturligtvis upp de här frågorna i Utrikesnämnden, och de finns med i våra diskussioner med utrikesutskottet och försvarsutskottet. Men det kan tänkas, om det här utvecklas, att vi skulle behöva ytterligare något forum där vi kunde samråda med riksdagen och där riksdagen kunde hållas kontinuerligt informerad. Detta är någonting som försvarsministern och jag har talat om, och vi vill också gärna tala med de berörda utskotten om huruvida vi behöver något ytterligare forum. Men då skall det alltså vara just för möjligheten att samråda.
Herr talman! Får jag se svaret på det sättet att riksdagen inte kommer att få besluta om innehåll och omfattning när det gäller det svenska engagemanget i PFF, Partnerskap för fred, men att vi kommer att få en bredare information, att det kanske kan hittas nya fora för diskussion osv.?
Herr talman! Riksdagen har ju en gång lagt fast hur PFF-verksamheten skall fungera. Det är regeringen som har den verkställande makten, och utifrån det som riksdagen har lagt fast och de ytterligare preciseringar vi kommer till riksdagen med i höst tänker regeringen agera. Sedan berättade jag bara om vilka tankar försvarsministern och jag har haft, men det är tankar som vi först vill tala med respektive utskott om. Det här är mest en praktisk fråga: Hur skall man bäst samverka i en situation där det finns väldigt stora möjligheter för Sverige att göra mer, att vara med och aktivt stärka säkerheten i hela Europa, men där vi naturligtvis också ser begränsningar för oss som alliansfritt land? Att här tydliggöra både möjligheter och begränsningar, och göra det i en så bred krets som möjligt, tycker vi skulle vara bra.